Fru talman! Det här är alltså ett ärende som har hamnat i knäet på trafikutskottet väldigt plötsligt. Dessutom är vår ordförande på tjänsteresa i Australien. Jag tycker ändå att vi i trafikutskottet har lyckats lösa det här väldigt snabbt och elegant. Jag är något förvånad över att en del talare här i talarstolen ändå passar på att kritisera än det ena och än det andra, både från höger och från vänster, för att det är långsam hantering, dåligt underlag osv. Det har gått oerhört snabbt i detta läge. Frågan uppstod i fredags, för mindre än en vecka sedan. Vi fick under måndagen de första signalerna att det behövdes ett ingripande från regering och riksdag, och vi står nu här på torsdag, tre dagar senare, med ett färdigt betänkande. Jag tycker, precis som en del andra, att tjänstemän och kanslier har jobbat föredömligt snabbt. Det handlar alltså om att bemyndiga regeringen att göra någonting. Det handlar inte om att från riksdagens sida i detalj bereda ett sakärende. Vissa talare förväxlar de här sakerna när man begär promemorior i långa rader osv. Det är ett principiellt ställningstagande, som är ganska enkelt. Tycker vi, i det alldeles exceptionella läge som har uppstått efter terrorhandlingarna i USA, att det är angeläget att se till att flygtrafiken inrikes och utrikes kan fortgå måste vi medverka. Tycker man inte det kan man göra som Miljöpartiet och passa på att populistiskt utnyttja situationen för att tala om att det är tveksamt om flygtrafik i största allmänhet behövs. Jag är förvånad över att Mikael Johansson i detta allvarliga läge väljer ett tonläge och ord på det sätt som han gör och jämför med grannens lyktstolpe när det handlar om internationell flygtrafik. De här försäkringsfrågorna handlar om olika saker. För Centerpartiet, som jag företräder, är det i detta exceptionella läge ett ansvar att medverka till att flygtrafiken kan fortgå. Vi tycker då att det är rimligt att ge detta bemyndigande till regeringen. Det är ett tidsbegränsat åtagande som vi bemyndigar regeringen att göra. Vi begränsar det hela. Det är ett specifikt, kortsiktigt problem på försäkringsmarknaden. Vi garanterar ett tredjemansskydd vid krig och terrorism. Vi säger också att staten ska ta ut en rimlig premie, som så långt möjligt ska avspegla riskerna. Det är i dag en tidsbegränsning till mindre än en månad som det här ska gälla. Samtidigt förväntar vi oss nu och förutsätter vi att marknaden tar fram lösningar så att den här frågan är utagerad för vår del inom mindre än en månad. Det är självklart ett risktagande som vi gör, men förhoppningsvis och med mycket stor sannolikhet ska det inte behöva hända att vi måste ikläda oss detta ansvar. Men det är nödvändigt att riksdag och regering går in och säkrar frågan så att flygtrafiken kan fortsätta - annars skulle vi riskera att flygplanen stannade på backen. Det är vi inte intresserade av, utan flygtrafiken ska kunna fortsätta.
Fru talman! Jag håller i allt väsentligt med om vad Sven Bergström säger här. Det är egentligen bara en sak som jag hänger upp mig på, och det är underlaget, som några av oss har pratat om. Jag tycker att vi i trafikutskottet, eller vilket utskott i Sveriges riksdag vi än är i, har rätt att kräva ett bra underlag. Jag tycker inte att det fanns ett sådant underlag till vårt förfogande som departementet borde ha tagit fram till oss. Jag tycker att man kan och ska kritisera det. Jag ser tyvärr en parallell med flera andra frågor när vi i riksdagen har tvingats fatta beslut som har rört väldigt mycket pengar och många människor men där det inte har funnits ett bra underlag och där vi har fått förlita oss på andra nationers underlag för vårt ställningstagande. Det är inte riktigt bra. I övrigt håller jag helt med Sven Bergström.
Fru talman! Låt oss göra tvisten om underlaget så kort som möjligt. Jag ser det så här: Detta är ett utskottsinitiativ. Då är det utskottet som tar fram det underlag vi har. Vi har fått den hjälp vi har begärt från näringsdepartement och finansdepartement. De har ställt upp med personer och tagit fram det material vi har efterlyst på kort tid. Man kunde naturligtvis ha önskat att vi hade haft den danska promemorian på tio sidor som hade kunnat lyftas fram, men nu hade vi inte det. Det handlar om huruvida man ska bemyndiga eller bereda, och vi bemyndigar nu regeringen att göra detta. Vi får, förutsätter jag, så småningom en rapport från regeringen om hur det har hanterats. För min del är det principiella vägvalet mycket enkelt. Det är ett exceptionellt läge. Man kan tycka att vi gör det med huvudet under galgen, men vi måste göra det för att få flygtrafiken att fortsätta. Då är det ett enkelt principiellt ställningstagande.

Då är det dags för frågestund.

Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag vill erinra om att frågor och svar ska vara korta och icke överstiga en minut. Jag upprepar att det handlar om frågor och svar, ingenting annat.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Ingela Den absolut viktigaste frågan på jämställdhetsområdet är att komma till rätta med är de osakliga löneskillnaderna. Vi har här i riksdagen stiftat en lag för att motverka dessa. Då blir jag bekymrad när jag kan läsa och se att det är väldigt stora löneskillnader, t.ex. på handläggarnivå i Regeringskansliet. Ännu mer bekymrad blir jag när jag ser att de har ökat under de två senaste åren. Hur kommer det sig, Ingela Thalén, att löneskillnaderna ökar i Regeringskansliet?
Herr talman! Den redovisning som har lämnats senast måste naturligtvis analyseras ordentligt. Jag har själv inte läst den, men jag har hört den beskriven av de nyhetsförmedlare som har gjort intervjuer och gått igenom den. I sak ska löneskillnaderna minskas. Det är ett viktigt arbete, och det personalpolitiska program som har tagits fram syftar till att minska osakliga löneskillnader. Jag vet också att jämställdhetsministern kommer att träffa alla personalchefer inför den löneförhandling som kommer att starta senare under hösten.
Herr talman! Nu är det inte ju inte första gången jag tar upp den här frågan, utan jag har haft den uppe med jämställdhetsministern vid ett flertal tillfällen. Det har lovats och lovats, men ingenting har egentligen hänt. I jämställdhetsministerns eget ministerium har löneskillnaden ökat med 770 kr, och jag tycker att det är otillfredsställande att det t.ex. i Statsrådsberedningen skiljer 7 000 kr mellan män och kvinnor på handläggarnivå. Det är inte rimligt. Hur ska det privata näringslivet, de fackliga företrädarna och Sveriges kvinnor kunna ta den här lagstiftningen på allvar om inte regeringen går före och är ett föredöme? Det är min mening att det politiska rummet ska stå som föredöme i de här frågorna.
Herr talman! Som jag sade tidigare kommer jämställdhetsministern att mera praktiskt gå igenom detta med personalcheferna, som är ansvariga för förhandlingarna. Sedan är det också viktigt att skilja ut osakliga löneskillnader och löneskillnader. En annan synpunkt som jag har är att det nog är viktigt att analysera den redovisning som är gjord, så att man inte far i väg åt fel håll i debatten. Men i sak är det otroligt väsentligt att man kommer åt det jämställdhetsproblem som innebär att det är osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till försvarsministern. Den gäller Sveriges deltagande i internationell krishantering och vårt lands bidrag till stabiliteten i Europa och på andra håll. USA förvarnar nu - både i går i Bryssel och i natt i presidentens tal - om att man kommer att koncentrera ansträngningarna från USA:s sida på att bekämpa terrorismen. Det innebär att man kommer att reducera sitt bidrag till trupperna som finns på Balkan och bibehåller stabiliteten i Kosovo och i Makedonien. Min fråga är då om försvarsministern kommer att vidta åtgärder för att vi ska fylla det gap som kommer att bli när USA och eventuellt också Storbritannien kommer att dra sig ur.
Herr talman! Sverige har i dag knappt tusen man - kvinnor och män - i f.d. Jugoslavien. Vi kommer efter det val som ska äga rum i Kosovo att reducera med det extra insatskompani som vi kommer att ha haft där i cirka sju månader. Vi kommer då att ha möjligheter att t.ex. förflytta ett kompani eller motsvarande till Makedonien om det skulle behövas. Vi har också en flygspaningsenhet som skulle kunna användas. Och, om det skulle behövas, har vi naturligtvis även marinförband. Överbefälhavaren undersöker för närvarande våra möjligheter att t.ex. under andra kvartalet nästa år ha ytterligare ett förstärkt skyttekompani tillgängligt för en eventuell insats, eventuellt på Balkan.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag vill möjligen fortsätta med min fråga. I de här anförandena, bl.a. från president Bush, har man vädjat till övriga nationer som är med på Balkan - man vänder sig framför allt till övriga länder i Europa - om att vi ska stärka våra försvarsbudgetar, så att USA kan känna att vi är beredda att ta vår del av krishanteringen och på det viset också bidra till

Herr talman! Om frågaren hade tittat i budgetpropositionen skulle hon ha sett att det framgår att det, om det finns ett behov av en ökad insats därför att vi kommer i en sådan situation och det internationella samfundet efterfrågar det, finns möjligheter för regeringen att snabbt överväga ett resurstillskott till Försvarsmakten eller de civila organisationer som kan vara berörda. Jag vill understryka att det inom Försvarsmakten och de civila myndigheterna pågår en ominriktning av försvaret som innebär att de olika förbandstyperna, förbandsenheterna, får utbildning och materiel för att kunna tjänstgöra internationellt. Ett viktigt element är interoperabiliteten. Det arbetet fortgår med stor kraft, och det är en del i ominriktningen av försvaret.
Herr talman! Jag vill återgå till inrikespolitiken och ställa en fråga till statsrådet Lövdén. Det pågår på några platser i landet, bl.a. i Kalmar län, regionsförsök för att vidga länsdemokratin. Nu har det kommit oroande uppgifter om att regeringen tänker stoppa de här försöken. Nu håller man på att planera budgetar och går in i en ny valperiod. Jag vill fråga statsrådet om han kan lugna mig. Kommer de här försöken att få leva kvar? Kommer vi nu att verkligen ta ett steg mot en vidgad länsdemokrati?
Herr talman! Jag ska inte gå in i detaljer, eftersom regeringens proposition kommer att presenteras i morgon. Men jag kan ändå ange en inriktning på den propositionen och också lugna Agne Hansson när det gäller frågeställningen. Vi kommer att lägga fram ett förslag som innebär en kraftig utvidgning av länens och kommunernas möjligheter att påverka regionalpolitiken. Det kommer att gälla hela landet. Vi kommer också att se till att det finns förutsättningar i de nuvarande försökslänen att driva verksamhet vidare i former som blir acceptabla. Den viktiga poängen är att vi vill ta till vara den kraft som finns bland de politiska företrädarna i kommuner och landsting när det gäller att medverka aktivt i det regionala utvecklingsarbetet. Den inriktningen kommer propositionen att präglas av.
Herr talman! Det där tycker jag låter ganska positivt. Nu sade statsrådet att det ges möjligheter för länen att påverka utvecklingen. Som vi ser det är det viktigt att det landar slutligt i en verkligt demokratisk process med direktvalda organ. Får jag uppfatta statsrådets svar så att det också är slutmålet även för statsrådet? I så fall kan vi bilda breda majoriteter för en sådan uppfattning.
Herr talman! Nu ger sig Agne Hansson in i en detaljdiskussion som jag kanske inte kan kommentera så utförligt. Klart är att de nuvarande försöken med direktval i Skåne och Västra Götaland kommer att fortsätta. Vi ser ett behov av att fortsätta en utvärdering av den försöksverksamheten innan vi definitivt tar ställning till den direktvalda organisationen. För övriga landet gäller att vi vill ta till vara den kraft i hela landet som finns ute i kommunerna att påverka det regionala utvecklingsarbetet. Det tycker jag är väldigt angeläget. Inte minst har tillväxtsamarbetet visat att det kan ge väldigt många fördelar och ge väldigt mycket kraft i det regionala utvecklingsarbetet.
Herr talman! Jag ska ställa en fråga till statsrådet Lars-Erik Lövdén. Det gäller bomässor i synnerhet med en parallell till Bo01 i Malmö. Staten är ju indirekt ägare av bomässorna via Boverket. Alla de skandaler som vi nu har sett i Malmö när det gäller den ekonomiska handläggningen gör att ett femtiotal småföretag inte kommer att få betalt för sina fordringar. Det är ett mycket olyckligt sätt för både kommunen och staten att visa sitt engagemang. Jag skulle vilja få svar av statsrådet vad statsrådet avser att göra för att för framtiden se till att skattebetalare och företagare inte ska behöva bli ekonomiskt lidande i samband med sådana här evenemang.
Herr talman! Det är naturligtvis ytterligt beklagligt att mässbolaget i Malmö har försatts i konkurs. Nu pågår ett arbete för att försöka reda upp den situationen, där Malmö kommun i hög grad är engagerad. Jag kan inte kommentera detaljerna i det arbetet därför att det pågår konkursförfarande, ackordförfarande och andra diskussioner där Malmö kommun är inblandad. Frågeställningen gäller ju framtiden. Jag tycker, med de erfarenheter som vi har haft från bomässan i Malmö och från tidigare bomässor, att vi behöver sätta oss ned och resonera om formerna för bomässor i framtiden. Jag har i något sammanhang sagt att jag framöver gärna skulle se bomässor med något annan karaktär än den vi har upplevt i Malmö, bomässor som präglas av förnyelse och omdaning av befintligt bostadsbestånd med kompletteringsbebyggelse, bomässor som är inriktade på att producera lägenheter till mer rimliga kostnader. Men vi måste dra erfarenheter av det som har hänt nu och sätta oss ned och fundera på hur vi ska handlägga de här frågorna i framtiden.
Herr talman! Att man måste dra någon lärdom är det väl inget snack om saken. I princip har alla bomässor för skattebetalarna kostat oerhört mycket pengar. Det är ju skönt att jag, till skillnad från statsrådet, inte är malmöbo och slipper att kanske få höjd skatt, om det nu blir Malmö kommun som tar på sig detta. Men som jag sagt tycker jag att även staten har ett stort moraliskt ansvar i detta. Jag tycker att det är väldigt väsentligt att vi kan slå fast att sådana här evenemang ska inte stat och kommun hålla på med, utan det kan vi låta byggbranschen göra. Sedan kan man möjligtvis ha någon inriktning, att man ibland har något intresse. Men varje gång i princip kostar det skattebetalarna extrema summor. Det är miljardbelopp emellanåt, åtminstone många hundra miljoner, som det kostar skattebetalarna. Så kan vi inte ha det.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det finns anledning att nu sätta sig ned och allvarligt fundera över framtiden när det gäller bomässorna, karaktären på eventuellt framtida bomässor. Ibland kan bomässor fylla en bra funktion när det gäller att testa nya idéer. Det kan gälla nya energilösningar som vid Bo01 i Malmö. Det kan gälla andra saker. Jag står kvar vid att jag gärna skulle vilja se en bomässa lite mindre anspråkslös än de vi har upplevt bakåt i tiden och som riktar in sig på hur vi ska förnya det befintliga beståndet, kanske förnya miljonprogramsområdena, bygga om dem och förnya. Men vi får återkomma till den diskussionen. Vi måste dra allvarliga lärdomar av det som har inträffat.
Herr talman! Den här veckan har det hänt ganska mycket. TV-program granskar, och det är bra. Det tycker man i alla fall om man är folkpartist och liberal som jag. Det är viktigt att bli granskad. Vi granskas också som politiker, och det är bra. Näringslivet granskas också, och det är bra. Den här veckan en kväll satt vi många vid vår kvällssmörgås och tittade på TV och såg hur TV granskade Sveriges slakterier. Sällan under min riksdagsperiod har jag mött ett sådant engagemang från folket via e-post och telefoner som den här veckan. Slakterier granskas beträffande sättet att hantera levande djur på och sedan själva slaktprocessen. Även kötthanteringen och avfallshanteringen granskades. Det var hemskt. Nu är min fråga: Hur reagerar regeringen i dagsläget på det man har sett den här veckan? Privatpersoner har polisanmält - det vet jag av ett telefonsamtal i dag - slakterier i Kalmar. Men vad gör regeringen? Har ärendet diskuterats? Det är en mycket viktig fråga från folket av i dag.
Herr talman! Jag vet att jordbruksministern personligen har reagerat utomordentligt starkt. Jag utgår från att de myndigheter som också har det direkta ansvaret för tillsyn och övervakning också har reagerat över det man har sett. Vi kommer naturligtvis att få både information och fortsatta diskussioner kring granskningen. Vi har en väldigt bra lagstiftning på området. Följer man den lagstiftningen, och det gäller olika typer av lagar, bör inte den här typen av verksamheter fortsätta såsom det har visats i TV. På själva frågan om vi har reagerat är svaret ja.
Herr talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att regeringen reagerar starkt, bestämt och snabbt. De myndigheter som ligger under regeringens bemyndigande att ha ansvaret för tillsynen måste omedelbart få klara besked om hur dessa frågor ska hanteras. Det sätt varpå vi såg levande djur hanteras inför avlivningsprocessen får vi nog inte se någon mer gång i Sverige när vi alltid försöker framstå som Europas absolut bästa land på dessa frågor. Jag hoppas att regeringen tar krafttag mot de myndigheter som har att kontrollera dessa uppgifter och detta arbete.
Herr talman! Lagarna är utomordentligt tydliga. I den mån det finns någon oklarhet på någon punkt är jag övertygad om att jordbruksministern kommer att lägga fram ett förslag till regeringen och sedermera också till riksdagen på den punkt där skärpning eventuellt skulle behövas. Nu vet Runar Patriksson att jag inte är någon expert på det här myndighetsområdet, utan jag utgår från det som jordbruksministern har informerat oss övriga om. Rent generellt kan jag säga att vi jämfört med väldigt många andra länder har en utomordentligt bra lagstiftning. Jag utgår från, precis som Runar Patriksson, att de myndigheter vi har ser till att lagarna efterlevs och att man kommer till rätta med det som har redovisats i TV.
Trots all reklam om premiepensionsfonderna visade det sig i våras att många fler - även unga personer - än vad man hade trott valde att inte välja. Då blev de placerade i den s.k. premiesparfonden som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Den har minst administration och ägnar sig åt minst risktagande av alla fonder, och det gillade pensionsspararna. Jag har väntat på den här frågestunden. I somras läste jag och hörde talas om att på grund av det var så många som inte valde och lät sig hamna i Sjunde AP fonden finns det funderingar på att utöka risktagandet, och det oroar mig. Jag undrar vad ministern har att säga om sanningshalten i dessa rykten och i det som har skrivits.
Herr talman! Nu ligger förvaltnings-, myndighetsoch översynsansvaret när det gäller PPM inom Finansdepartementet. Men det är riktigt att den genomförandegrupp som är tillsatt fortfarande för diskussioner om de olika områdena kring den stora pensionsreformen. Angående eventuella förändringar av riskbalanseringen är det ingen diskussion som har förts fram, i varje fall inte till den genomförandegrupp arbetar. Huruvida det har förts någon diskussion inom Finansdepartementet eller inom styrelsen för premiepensionsmyndigheten känner jag inte till.
Herr talman! Jag visste inte att det var Finansdepartementet som ansvarade för det här. Men jag är i alla fall glad över att frågan har varit uppe. Om det finns någon substans i dessa rykten borde ju frågan tas upp även i socialförsäkringsutskottet, men vi får väl se hur det blir. Jag återkommer i så fall till denna fråga. I dessa dagar förs det väldigt mycket diskussion om premiepensionsfonderna. Det är många människor som har blivit besvikna eftersom räntorna nu sänks. De börjar bli oroliga för hur det ska gå och för att de inte får tillbaka det som de hade blivit lovade. Då är det viktigt att det finns en fond som inte har så höga risker spridda över hela världen.
Herr talman! Sjunde AP-fonden som förvaltar medlen har ett väldigt tydligt ansvar. Å ena sidan ska man se till att pensionsspararna får god utdelning av sina livs sparande inför deras pension. Å andra sidan ska man vara försiktig när det gäller riskerna. Det är att uppnå denna balans som är Sjunde AP-fondens uppdrag. Sedan finns det inom det finansiella området tillsyn också över Sjunde AP-fonden. Så personligen känner jag inte någon större oro för ansvarstagandet inom Sjunde AP-fonden. Kerstin-Maria Stalins hade en avslutande fundering om huruvida det finns besvikelse över att förvaltningen av annat sparande inte motsvarar den ränteutveckling som man har tänkt sig. Det hänger naturligtvis samman med hela den finansiella situationen, inte bara i Sverige utan också i vår omvärld, och den i sin tur har ju varit kraftigt påverkad av diskussioner kring katastrofen i USA.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Det torde vara väl känt att det råder en stor besvikelse bland både skogsbrukare och lantbrukare över att det inte kom något förslag om sänkt dieselskatt i den senaste budgeten. Jag har tagit reda på att ett svenskt skogsmaskinlag - en skördare och en skotare - betalar här i Sverige ca 160 000 kr per år i skatt på sin dieselolja medan motsvarande skogsmaskinlag i Finland betalar mindre än 30 000 kr. Det är alltså en enorm skillnad.
Herr talman! Det är riktigt att branscher har olika förutsättningar i olika länder. Branscher inom ett och samma land, t.ex. i Sverige, har också ofta olika förutsättningar. Jag är ansvarig minister både för skogsnäringen och för turistnäringen. Beroende på var jag träffar företrädare för de olika näringarna i landet jämför de sig med andra konkurrerande länder. Jämfört med Finland har vi högre dieselskatt. Vår hemmamarknad växer, inte minst genom EU medlemskapet. Nu har vi en hemmamarknad på 380 miljoner konsumenter. Vi blir alltmer måna om att försöka att få likvärdiga konkurrensförhållanden. Det kan gälla olika typer av skatter och avgifter. Ett sådant arbete pågår ständigt, och där berörs skogsnäringen precis som andra näringar. Var och en av dessa näringar vill också ha de generella regler som gäller för företagare, och det är viktigt att lyfta fram. Det vore olyckligt om vi hamnade i en situation med olika lagar, olika skatter och olika regler beroende på vilken bransch det gäller. Vi ska ha så enkla och enhetliga regler som möjligt för alla Sveriges branscher och näringar.
Herr talman! Det låter ju bra. Men Finland är vår närmaste och viktigaste konkurrent på skogssidan, och skogen och skogsnäringen är Sveriges i särklass viktigaste exportnäring. Denna bransch drar in i storleksordningen netto 75 miljarder per år. Den är så viktig att vi inte bara kan prata om att man ska se till att det blir bättre regler, utan man måste ju göra någonting åt det. Jag förutsätter att Ulrica Messing för fram detta med kraft till Finansdepartementet så att vi får en ändring till stånd. Som det nu är minskar försämras den svenska skogsnäringens konkurrenskraft månad efter månad och år efter år.
Herr talman! Jag kan försäkra Carl G Nilsson om att jag är medveten om de jämförelser som görs mellan branscher i Sverige och branscher i Norge, Danmark, Baltikum och Finland. I den mån det är möjligt tar vi ett samlat ansvar för och en samlad hänsyn till att reglerna ska vara så likvärdiga som möjligt. Det är också en viktig utgångspunkt i vår konkurrenspolitik, och det är också ett ansvar som jag förfogar över. Jag kan försäkra Carl G Nilsson om att på den lista över områden som regeringen presenterade i budgeten, där vi på olika sätt måste skärpa verktygen när det gäller konkurrensen, finns också diesel och bensinpriserna med. I förhållande till vad diesel och bensin kostar i Sverige, bortsett från skatt, och vad det kostar i Finland, bortsett från skatt, får vi svenskar betalar mer än en krona mer per liter. Man kan inte förklara detta med de långa avstånden i Sverige, för långa avstånd finns också i både Norge och Finland. Man måste fundera över om konkurrensen är otillräcklig. Då får företagare och konsumenter betala onödigt mycket. Därför är konkurrenslagstiftningen lika viktig, om vi ska ha schysta spelregler för företagare.
Herr talman! Jag vill ställa två frågor till statsrådet Under förra riksdagsåret avgav bostadsutskottet tre betänkanden som alla behandlade ändring av länsoch kommungränser. När det gäller Torslanda kommun har man ännu inte fått något svar från regeringen, trots att riksdagen beslutade om ett tillkännagivande om att regeringen skulle ompröva det negativa beslutet. Jag undrar när Torslanda kommer att få svar. I det andra fallet handlar det om Heby kommun som ville byta län. Jag frågar också där: När kommer Heby kommun att få ett positivt svar?
Herr talman!

Detta har skett just mot bakgrund av den diskussion som har varit i bostadsutskottet och i riksdagen om ett antal olika fall, såväl Torslanda och Heby som en del andra kommundelnings och länsdelningsärenden. De enskilda kommunärendena kommer jag naturligtvis att återkomma till när regeringen har fattat beslut om just de enstaka fallen. Men vi har alltså i dag fattat beslut om ett tilläggsdirektiv till Kommundemokratikommittén just utifrån vad riksdagen beslutade om strax före sommaren.
Herr talman! Det var i och för sig ett lite glädjande beslut på vägen. Men det är faktiskt så att kommuninvånarna väntar på svar på just den konkreta frågan när Torslanda får besked att man får bilda egen kommun, när man så att säga kan sätta spaden i jorden. Likadant är det med Heby. När får man ett positivt besked från regeringen? Demokrati handlar inte bara om vackra ord, utan det handlar också om att gå från ord till handling. Så jag upprepar min fråga: När får Torslanda ett positivt besked, och när får Heby ett positivt besked?
Herr talman! Jag kan i dag inte svara på när regeringen kommer att fatta beslut i de enskilda ärendena. Nu är det så att både Torslanda och Heby har varit på regeringens bord under innevarande mandatperiod. Sedan har jag förstått att både Heby och Torslanda kommer att återkomma med nya ansökningar. När det gäller Heby har jag haft ett antal uppvaktningar. Det gäller också en del andra kommuner. Vi bereder frågan i den ordning som den ska beredas utifrån gällande lagstiftning, och vi fattar beslut när beredningen är avklarad.
Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. I budgetpropositionen behandlas helikopterförbandens status. Brist på teknisk personal, officerare och tillgängliga helikoptrar har nu lett till att fältdugligheten har minskat. Detta har i sin tur lett till att helikoptrarnas stöd till det civila samhället nu måste reduceras. Vi kristdemokrater anser att Försvarsmaktens helikoptrar gör ett mycket värdefullt och många gånger också livsviktigt arbete i det fredstida samhället. År 2000 gjordes det 690 olika insatser. Självklart ska helikopterförbanden utbildas för sina uppgifter i insatsorganisationen. Men jag vill ändå fråga försvarsministern: Hur ser försvarsministern på helikoptrarna som en mycket viktig resurs i det fredstida samhället? Kommer försvarsministern att se över nuvarande organisation?
Herr talman! Det är riktigt, som Åke Carnerö pekar på, att i budgetpropositionen redovisar regeringen att helikopterflottiljen är ett av de förband, praktiskt taget det enda, som inte når upp till begreppet godtagbar. Det beror på, som Åke Carnerö är inne på, föråldrade typer med ett mycket högt utnyttjandetal. Det är också vissa rekryteringsproblem när det gäller tekniker. Jag anser att det som har skett den här sommaren är synnerligen betydelsefullt. Försvarsmakten har tecknat avtal om att köpa 20 lätta helikoptrar för utbildning och transport och, skulle jag tro, till en viss del för det civila stödet. Försvarsmakten har erhållit bemyndigande att träffa avtal om att anskaffa 18 medeltunga helikoptrar som tillsammans med det utgående Vertolsystemet och Superpuman kommer att vara grunderna för stödet åt samhället, framför allt i räddningssituationer. Materielförnyelsen är på gång. Personalförsörjningen är inte helt tillfredsställande, men ändå under en acceptabel utveckling.
Herr talman! Självklart är det ett mycket viktigt tillskott när man nu får nya helikoptrar. Men min fråga är hur dessa ska användas i det civila fredstida samhället, den s.k. samryckstanken. Regeringen har i budgetpropositionen skrivit att Försvarsmakten får avsluta avtalet med sjukvårdshuvudmännen när det gäller sjuktransporter med helikopter och även omförhandla avtalet mellan Försvarsmakten och Sjöfartsverket. De platser som då är aktuella är Säve, Då är min fråga: Hur många platser kan den framtida helikopterorganisationen innefatta för att kunna ge stöd till samhället när det gäller sjö och räddningsinsatser?
Herr talman! Det kommer fortfarande att vara så att Försvarsmakten vid rena olyckor kommer att kunna ställa upp med nödtransporter. Det kommer att ske. Däremot när det gäller åtagandet att genomföra sjuktransporter, dvs. i icke rent akuta fall, finns det ett avtal som kommer att sägas upp. Det är goda avtal som har funnits mellan ett antal myndigheter som har lett till att framför allt norra Östersjön har haft en tillgänglig helikopter för sjöräddning. Detta kan vi inte upprätthålla. Min bedömning är att vi när vi tillför de nya helikoptersystemen på nytt kommer att kunna åta oss den här typen av samhällstjänster. Det är helt naturligt att det blir på det sättet, men Försvarsmaktens helikoptersystem har för närvarande en mycket ansträngd situation. Jag anser därför att det måste vara rätt att prioritera utbildning och framför allt de nödräddningssituationer där Försvarsmakten kan ställa upp.
Herr talman! Svenskt skogsbruk är känt för bl.a. dess höga naturvårdsambitioner. Inte bara här hemma utan även internationellt har svenskt skogsbruk detta rykte. Trots detta faller ständigt fler gammelskogar än vad som sätts i reservat. Nästan dagligen avverkas nyckelbiotoper. Urskog avverkas i fjällnära allmänningsskogar. Naturvårdarna ser det här som en mycket olycklig utveckling, en utveckling som behöver stoppas.
Herr talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är en mycket viktig fråga. Jag var för några veckor sedan på Skogsstyrelsen och diskuterade våra gemensamma ambitioner att vända den delvis negativa trend som vi kan se när det handlar om återväxt och röjning. I budgetpropositionen som regeringen lämnade för en kort tid sedan anslår vi mer pengar. Vi avsätter 170 miljoner kronor till olika miljöåtgärder kopplade till skogen och skogsvården. Vi avsätter också 130 miljoner kronor riktade till biotopskyddet. Det är naturligtvis oerhört viktiga pengar som Skogsstyrelserna och Skogsvårdsstyrelserna får förfoga över i hela landet. Men jag utesluter inte att vi dessutom, när vi har fått den översyn av skogspolitiken som Skogsstyrelsen just nu gör, får vara beredda att fundera över vilka ytterligare åtgärder vi behöver vidta så att skogen fortsätter att utvecklas till allas vår gemensamma både egendom och rikedom, såsom riksdagen en gång har fastställt.
Herr talman! Den inventering som har gjorts i första hand i statsrådets eget hemlän, Gävleborgs län, visar att det trots de höjda anslagen kommer att bli svårt att hejda den utveckling som vi talar om. Det behövs med andra ord antingen mera pengar eller andra typer av åtgärder. Uppenbarligen är länsstyrelsernas möjligheter att arbeta med de här frågorna på ett effektivt sätt väldigt begränsade.
Herr talman! Skogsstyrelsen gör redan många saker. Man har t.ex. haft en folkbildningskampanj om en grönare skog där vi i dag har haft historiskt många skogsägare som har deltagit. Det är klart att detta att kunna vårda och utveckla ett skogsbruk väldigt mycket är ett kunskapsområde. Vi har en ny generation skogsägare på många platser, en generation skogsägare som måste bli medveten om att om man lever upp till de miljömål som riksdagen har ställt sig bakom kan man också växla upp de näringspolitiska mål som riksdagen har slagit fast. Ju bättre vi blir på att vårda skogen utifrån miljöaspekten, desto mer får vi ut av skogen också utifrån näringsaspekten. Jag är ändå övertygad om att vi med de här extrapengarna, det är i alla fall 300 miljoner kronor fr.o.m. år 2002 t.o.m. år 2004 som Skogsstyrelsen nu ska förfoga över, kan höja ambitionen när det gäller uppsökande verksamhet till skogsägare, när det gäller information till skogsägare och när det gäller flera andra kunskapsinriktade kampanjer. Men, som jag sade tidigare, när översynen är gjord och jag återkommer till riksdagen nästa vår utesluter jag inte att vi också måste fundera över eventuella justeringar i lagstiftningen så att det blir än tydligare att återväxten är oerhört viktig.
Herr talman! Jag vill ta upp en fråga som tidigare ställdes till Lars-Erik Lövdén om statlig länsförvaltning, om regionalt självstyre och om den pågående försöksverksamheten. Jag hade ju förmånen att sitta i PARK-kommittén, den kommitté som hade att följa upp de här försöken. Vi lämnade vårt betänkande för ganska exakt ett år sedan. I det betänkandet var vi i stort sett eniga om den fortsatta försöksverksamheten, utökningen av den, och om tiden fram till 2006. Det som har sipprat ut hittills av propositionen, som tydligen kommer i morgon, innebär ju en helt annan inriktning. Hur kommer det sig, Lars-Erik Lövdén, att en så pass enig och tung utredning behandlas på det här sättet - om det nu är så? Jag känner ju inte till innehållet, men jag vet vad som har ryktats hittills. Kan statsrådet kanske lätta på förlåten lite mer?
Herr talman! Jag besvarade ju tidigare en fråga från Agne Hansson där jag redovisade huvuddragen i propositionen, eller inriktningen på propositionen. Detaljerna vill jag återkomma till i morgon. Inriktningen är ju, som jag sade till Agne Hansson, att de nuvarande direktvalen i Västra Götaland och Skåne får fortsätta under en mandatperiod till i avvaktan på fortsatt utvärdering. Det ligger i linje med PARK Sedan vill vi skapa en ordning som ger förutsättningar i hela landet att vara med och påverka det regionala utvecklingsarbetet på ett bättre sätt än vad som är möjligt i dag. Det kommer vi också att redovisa i propositionen, men detaljerna vill jag återkomma till i morgon, när vi presenterar innehållet i propositionen.
Herr talman! Tack för svaret. Men hur kommer det sig då att regionpolitikerna både i Skåne och i Västra Götaland så massivt protesterar mot det här utsipprade innehållet? Är de felunderrättade eller vad är det fråga om? Det är ju en så gott som total uppslutning i den här protesten från de olika regionerna.
Herr talman! Jag har väl också blivit förvånad över den debatten. Det är något egenartat att man kommenterar en proposition som inte har lagts fram än. Propositionen redovisas i morgon för riksdagen, för allmänheten och för regionpolitikerna. Det är något konstigt att den här debatten har förts så intensivt innan propositionen har lagts fram på riksdagens bord. Men det sker alltså i morgon.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Britta Lejon. Nu i dagarna har flera av oppositionspartierna genomfört försök med öppna omröstningar där allmänheten får vara med och påverka vilka som ska få kandidera till riksdagen, hur de ska stå på listorna osv. Det har varit elektroniska kårval i Umeå, och kommuner runtom i landet låter medborgarna vara med och påverka beslut, framför allt inför och under processer. Demokratiutredningen, som lämnat ett betänkande till ministern, tar upp ännu fler exempel på hur man kan fördjupa demokratin med hjälp av ny teknik. Eftersom vi är rätt bra på att använda Internet i det här landet om man ser på den andel av folket som gör detta har vi unika möjligheter att använda det här. Mot bakgrund av det låga valdeltagandet i riksdagsvalet förra gången tror jag att det skulle vara värdefullt om man kunde använda fler nya sätt att få människor att engagera sig i politiken. Inför nästa år tror jag att många börjar vänja sig vid försöken och kanske vill prova på riktigt, t.ex. genom att rösta. Många som avstod förra gången kanske kommer tillbaka till demokratin om de kan göra det elektroniskt. Så frågan är: När kommer vi att kunna rösta via Internet i allmänna val?
Herr talman! Självklart ska vi använda oss av de möjligheter som informationstekniken ger till att effektivisera, till att öppna upp och till att öka möjligheterna till deltagande och delaktighet. De exempel som Anna Kinberg nämnde, kårvalet i Umeå och ett antal kommuners försök att använda sig av Internet för delaktighet i kommunens beslut, är något som vi från regeringens sida har uppmuntrat och stött med pengar och också följer upp med utvärderingsinsatser. Det är viktigt att vi gör det här. Dessutom är det så att den nyinrättade Valmyndigheten, som existerar sedan halvårsskiftet, har i uppdrag att följa den här utvecklingen. De ska följa utvecklingen och se på vilka ytterligare sätt vi kan använda oss av informationstekniken för att underlätta valen i framtiden. När det gäller den specifika frågan om när vi skulle kunna använda oss av Internet för att rösta i riksdagsval återkommer jag om en liten stund, för jag ser att min talartid är slut.
Herr talman! Min talartid räckte inte heller, herr talman, så då använder jag lite tid till att följa upp frågan och säga att det var ju bra med ambitionerna. Men jag är himla nyfiken just på det allra sista, alltså: När tror statsrådet att det här skulle kunna vara möjligt? Jag syftar självfallet konkret på om man redan i det kommande riksdagsvalet skulle kunna - för det går ju - poströsta via Internet.
Herr talman! För att kunna besvara frågan om när måste man, och det gäller särskilt ledamöterna i den här salen, först bestämma sig för om man vill förfara på detta sätt vid allmänna val. Den nuvarande vallagen ger inga sådana möjligheter. Eftersom det tar lite tid med vallagsändringar, och också att i praktiken förbereda ett val, är det helt omöjligt att det skulle kunna vara en verklighet till nästa riksdagsval om ett år. Låt mig också bara anföra några principiella invändningar mot ett sådant förfarande. Vi har en väldigt hög tröskel i Sveriges valsystem när det gäller skyddet av valhemligheten. Vi har det på flera olika sätt, genom tekniken men också genom det enkla faktum att vi i vår vallag t.ex. inte accepterar brevröstning. Det gör man i bl.a. USA. Vi har alltså en historia av att ställa väldigt höga krav i fråga om valhemligheten. Ska vi i framtiden gå i den riktning som Anna Kinberg föreslår måste vi i så fall först ha en diskussion om vad vi är beredda att acceptera för trösklar när det gäller valhemlighet och skydd av människors röstande. Den diskussionen måste vi ha först, innan vi kan besluta oss för om vi tycker att det är ett önskvärt förslag som Anna Kinberg kommer med.
Herr talman! Den debatt som vi hade tidigare i dag i kammaren berodde, kan man säga, på terrordådet i USA. Jag har en fråga till statsrådet Thalén. Vi vet att terrorister som ingår i bin Ladins nätverk har varit här i Sverige. De har varit här för att sprida propaganda och för att samla in pengar. Då har jag en fråga. FN har skrivit en konvention som förbjuder finansiering av terrorism. Den har vi i Sverige inte skrivit på. Jag undrar vad det kan bero på, om statsrådet kan svara på den frågan.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag nog inte är så väl insatt i just bakgrunden till det som Birgitta Sellén tar upp. Däremot vet jag att vi har en väldigt sträng terroristlagstiftning i Sverige. Sedan kan det ju finnas svårigheter när det gäller olika typer av konventioner och lagstiftningar. Men vår terroristlagstiftning är väldigt sträng. Beträffande påståendet att personer kopplade till bin Ladin har varit i Sverige måste jag erkänna att jag inte har någon information om att vi vet att det är exakt så. Jag skulle nog vara väldigt försiktig med att påstå att så har varit fallet. Men under alla omständigheter så finns det ett mycket bestämt förhållningssätt från Sverige när det gäller synen på terrorism och terroristdåden. Och vi är utomordentligt tydliga när det gäller att vi har rätt att försvara våra öppna samhällen mot terroristangrepp och mot terrorister.
Herr talman! Enligt säpo finns det bekräftat att det har varit terrorister i Sverige som bl.a. är knutna till bin Ladin. Även om vår egen lagstiftning är sträng är den tydligen inte tillräcklingt sträng. Men eftersom vi strävar efter fred över hela världen och FN har skrivit en konvention, så undrar jag: Är statsrådet Thalén redo att se på den konventionen och verka för att Sverige skriver under den? 40 länder har redan skrivit under den.
Herr talman! Precis som jag sade i mitt tidigare inlägg så kan jag inte svara exakt på vilka skäl som finns för att Sverige inte har skrivit under konventionen. Men under alla omständigheter är det naturligtvis viktigt att denna frågeställning förs vidare så att Birgitta Sellén får ett bra svar på sin fråga. Men än en gång vill jag understryka att Sveriges förhållningssätt i fråga om terroristdåd och terrorister är utomordentligt tydligt. Och som jag tidigare sade anser vi att vi och andra länder har rätt att försvara oss och våra öppna samhällen mot terrorister och mot terroristdåd.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Lars-Erik Lövdén. En hyresgäst som inte själv kan använda sin hyreslägenhet har enligt hyreslagen under vissa förutsättningar rätt att hyra ut den i andra hand om fastighetsägaren går med på uthyrningen. Detta system håller ju delvis på att haverera genom att flera ungdomar får flacka från lägenhet till lägenhet och hyra i både tredje och fjärde hand. Dessutom redovisas att andrahandshyresgästerna kan få betala 60 % högre hyra än förstahandshyresgästen. Jag undrar vad Lars-Erik Lövdén har i bagaget för att komma till rätta med denna problematik som faktiskt drabbar väldigt många, inte minst ungdomar.
Herr talman! Regeringen har inga planer på att förändra de regler som gör det möjligt för en förstahandshyresgäst att upplåta sin hyreslägenhet i vissa fall till en andrahandshyresgäst. Det är däremot väldigt viktigt att vi ser till att så långt som möjligt beivra de övertramp som sker när det gäller att ta ut oskäliga hyror för andrahandshyresgäster. Det är främst en fråga för polisen men också för tillsynsmyndigheter i övrigt. Grundprincipen ligger kvar, nämligen att man ska ha möjlighet att hyra ut lägenheten i andra hand. Hyresnämnden ska ingripa mot oskäliga hyror för en andrahandshyresgäst. Det är inte möjligt med nuvarande regelverk att ta ut en hyra som kraftigt överstiger den ursprungliga hyran.
Herr talman! Givetvis är det viktigt att möjligheten finns. Det finns ju många äldre personer osv. som behöver hyra ut sin lägenhet under viss tid. Därför kan vi inte reglera bort detta. Hyresnämnden brukar godkänna ett påslag på kanske 10 %. Men problemet är ju att andrahandshyresgästen inte så ofta vågar vända sig till hyresnämnden därför att besittningsskydd saknas. Jag undrar därför om det inte finns någon möjlighet att se över denna lagstiftning för att man ska komma åt problemet på ett tydligare sätt.
Herr talman! Andrahandshyresgästen har ju ett skydd på så sätt att han har rätt att sitta kvar i lägenheten under den avtalsperiod som gäller, även om han skulle vända sig till hyresnämnden för att få skäligheten i hyrans storlek prövad. Men detta tangerar egentligen ett grundproblem, nämligen bostadsbristen i framför allt Stockholmsområdet. Det måste byggas mycket fler lägenheter i Stockholmsområdet. Och där bär kommunerna ett mycket stort ansvar för att utnyttja de instrument som regeringen och riksdagen har gett i form av investeringsbidrag för hyresrättsproduktion. Det har blivit en succé i landet i övrigt hitintills när det gäller antalet ansökningar. Jag hoppas att man i Stockholmsområdet nu sätter fart så att man får i gång projekt i stor omfattning, så att vi får en bättre balans på bostadsmarknaden i Stockholm.

Herr talman! Jag vill ta upp problemet med tomma högskoleplatser. Vi är ju alla angelägna om att stärka högskoleutbildningen i landet och att ungdomar verkligen kan påbörja de högskoleutbildningar som de har blivit antagna till. Två problem har uppstått i detta sammanhang. Det ena gäller bristen på studentbostäder, och det andra gäller att handläggningstiderna för uppehållstillstånd för de utländska studenterna har dragit ut på tiden så mycket att de inte kan komma till Sverige. Ansökningstiden för dem gick ut i maj. Och nu sägs det att de inte ska börja behandlas förrän i oktober, och då känns det lite kört.
Herr talman! Jag kan svara åtminstone på frågan om bristen på studentbostäder. Vi införde ett investeringsbidrag för byggande av studentbostäder, och vi räknar med att det investeringsbidraget under 2001 och 2002 kommer att ge 12 600 nya studentlägenheter. Blir behovet större än så får väl regeringen återkomma framåt våren efter att man har utvärderat det nuvarande systemet för att se till att det blir en fortsatt byggnation även under 2003 och 2004, så att vi kan bygga i kapp bristen. Bristen är särskilt stor i Stockholmsområdet och i Uppsalaområdet och delvis även i Göteborg och Malmö. Men byggandet av studentbostäder har ju ökat kraftigt. Sedan har sökandetrycket till högskolorna, i varje fall till vissa program, minskat. En del tomma platser omdisponeras nu i regeringens budgetproposition som har lagts på riksdagens bord. Målsättningen måste ju vara att vi fortsätter att satsa på att bygga ut högskolan så att vi når målet att hälften av alla ska kunna gå igenom högskoleutbildning före 25 års ålder.
Herr talman! Det är ett bra mål. Men jag skulle också gärna vilja höra om någon har något svar på den andra frågan om handläggningstiderna för de utländska studenter som ändå vill komma hit. Jag skulle önska att tilldelningen av högskoleplatser kunde knytas till erbjudande om bostad, eftersom det ändå finns många kommuner som har bostäder och som säger att den student som kommer dit får en bostad. Man har alltså lite olika ambitionsnivåer i kommunerna.
Herr talman! När det gäller tillgången på högskoleplatser ser regeringen över de universitet och högskolor som inte utnyttjar sina högskoleplatser fullt ut i syfte att göra en omfördelning. Nu kan man väl inte säga att denna omfördelning är strikt knuten till de kommuner där det finns bostäder. Men det finns ändå möjligheter för högskolor i kommuner som har gott om sökande och därmed kanske också gott om bostäder att inom ramen för detta göra en omfördelning. Nu vet jag att de högskolor och universitet som i början inte hade fullt med studenter som sökte en plats har ansträngt sig väldigt mycket för att skaffa studenter till sina platser. Så hur den slutliga summeringen ser ut kan jag inte svara riktigt på i dag.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet FN blev skjutet på framtiden på grund av den fruktansvärda terrorhandling som skedde i New York. En konferens som det inte har ordats så mycket om, men som också är viktig är den uppföljningskonferens som kommer att äga rum i Japan i december. Det är en uppföljning av den världskongress som hölls i Sverige 1996. Jag har i en skriftlig fråga till statsrådet tidigare undrat hur den delegation kommer att se ut som regeringen skickar till denna konferens. Min fråga kvarstår: Kommer det att bli en parlamentarisk delegation med personer från olika politiska nivåer?
Herr talman! Beroende på vilket antal platser Sverige får kommer gruppen naturligtvis att se lite olika ut. Men jag kommer att anstränga mig för att det ska finnas representanter för partierna med i den. Om det innebär att samtliga partier kan få en plats var, kan jag inte svara på i dag, men det kommer att finnas parlamentariker med i gruppen.
Herr talman! De uppgifter jag har fått är att Sverige har möjlighet att skicka 10-20 personer, medan Ingela Thalén tidigare påstod att det handlar om 5-6 Jag ser fram emot en större delegation från Sverige.
Herr talman! Jag kan inte svara för den uppgift som Rosita Runegrund nämner, att vi skulle ha möjlighet att skicka 10-20 personer. De besked jag har fått bygger naturligtvis på kontakter med organisationskommittén och på de förberedelser som görs. Jag har inte någon personlig ambition att ha en så liten delegation som möjligt, även om jag naturligtvis måste ta hänsyn till hur många vi ska kunna skicka av olika skäl. Om vi får ett större utrymme brukar vi tacksamt ta emot ett sådant.

Herr talman, ärade kammarledamöter och åhörare! Klimatmötet i Bonn föregicks av ett antal rapporter om vad vi kan vänta oss när det gäller klimatförändringar i framtiden. Den viktigaste och tyngsta var naturligtvis den tredje utvärderingsrapport som lämnades av den internationella vetenskapliga panel som studerar klimatfrågan. Man har kommit fram till en betydande skärpning jämfört med den andra utvärderingsrapporten. Man sade bl.a. att den globala temperaturökningen kommer att ligga i intervallet 1,4-5,8 % de närmaste 100 åren och att merparten av de senaste 50 årens temperaturförändring har mänskliga orsaker. De senaste två decennierna var de varmaste under 1900-talet. Man lade fast att vi just nu har förändringar av klimatet. Det är inte fråga om något framtida diffust hot, utan klimatförändringen pågår just nu, och klimatförändringen är orsakad av mänskliga aktiviteter. Det lades också fram en rapport från det ansedda forskningsinstitutet IIASA i Wien, där man menade att i 40 av de fattigaste länderna med sammantaget 2 miljarder invånare, varav 450 miljoner i dag är undernärda, kommer produktiviteten i jordbruket att försämras med upp emot 25 %. Det är inte svårt att sätta sig in i vilka konsekvenser det kan få för människorna i dessa länder. I Sverige kommer Naturvårdsverket med bedömningen att det i Östersjön finns risk för att blåstång, blåmusslor, torsk och skarpsill i princip försvinner när temperaturen ökar och salthalten i Östersjön minskar. För gråsäl och vikare blir det svårare att fortplanta sig när isen blir tunnare och istäcket mindre. Detta är några av de vetenskapligt grundade varningar vi hade med oss till Bonn. Jag tror att vi alla är ganska väl insatta i vad som hade hänt före Bonnmötet. Vi misslyckades att nå en global överenskommelse i Haag fem månader tidigare. Motsättningarna var för stora, inte minst motsättningarna mellan EU och en del andra industriländer. Vi hade upplevt att USA lämnade Kyotoprocessen under det svenska ordförandeskapet. Vi hade också upplevt det intensiva diplomatiska arbete som det ledde till, framför allt manifesterat i det beslut EU:s miljöministrar fattade under det informella miljörådet i Bryssel. Där sade vi att vi inte kan låta ett enda land avgöra hur alla andra länder ska hantera en sådan här fråga. Vi kan inte acceptera att Kyotoprotokollet ska vara dött. Det beslutet låg sedan till grund för omfattande kontakter och resor mellan de länder som då blev så centrala för möjligheten att ratificera protokollet. I Bonn var utsikterna till framgångar ganska små. Själv var jag väldigt pessimistisk inför det mötet eftersom motsättningarna fortfarande var stora och eftersom USA:s avhopp från Kyotoprocessen hade ökat osäkerheten omkring vad en ratificering och en anslutning till Kyotoprocessen egentligen skulle leda till. Det gick ändå att få en överenskommelse. Jag håller med dem som menar att det var ett stort framsteg, även om man kan kritisera delar av innehållet i överenskommelsen. Jag ska gå igenom några av de viktigaste delarna av överenskommelsen. Jag börjar med det som något oegentligt brukar kallas u-landsfrågor. Klimatfrågan är verkligen inte något som kan delas upp i u-lands och i-landsfrågor, utan det är en global fråga. Det kanske viktigaste där var det beslut som ett antal länder på Bonnmötet fattade, nämligen att i en gemensam politisk deklaration förklara oss vara beredda att tillhandahålla 410 miljoner euro till de ändamål som krävs både för att öka tekniköverföringen och för att göra dessa länder mer beredda på de klimatförändringar som sker.

När det gäller det som kallas flexibla mekanismer var de viktigaste besluten att vi inte lyckades komma särskilt långt i fråga om EU:s önskemål att ha en stark s.k. supplementaritetsprincip, dvs. frågan om hur mycket åtgärder man måste vidta i sina egna länder och hur mycket av sitt åtagande man kan möta t.ex. Vi har nu en formulering som innebär att de åtgärder man ska vidta själv ska utgöra en betydande andel av varje parts ansträngning att nå sitt åtagande. Det är alltså en ganska flexibel regel som blir svår att instrumentalisera. Vi fick också acceptera att vissa sänkprojekt kommer att inkluderas i Clean development mechanism redan under den här första åtagandeperioden. När det gäller frågan om handel med utsläppsrättigheter kan man säga att EU fick en framgång i och med att alla länder måste reservera en relativt hög andel av sina utsläppsmöjligheter i en speciell fond. Det här är en lösning på problemet med att man annars kan sälja utsläppsmöjligheter som man i realiteten inte har.

Vi lade också fast ett tak för hur stora upptag som man får räkna in i varje land, och det taket motsvarar 3 % av utsläppen av växthusgaser. Det är det minsta av dessa två värden som man får räkna med när det gäller att ta in sänkorna som en kreditering till åtagandet. Det innebär för Sveriges del att vi har fått en teoretisk möjlighet att öka utsläppen med ytterligare 3 %. Räknar man in det faktum att vi också har en viss möjlighet till s.k. sänkor i Clean development mechanism innebär det ytterligare 1 %. Sammantaget innebär det stora möjligheter för vissa länder som Kanada, Japan och Australien att så att säga få hjälp med en del av sina tidigare åtaganden. När det gäller efterlevandesystemet lades det fast att det ska vara en kommitté med två paneler som ska hantera det här systemet: en panel som ska vara stödjande för länder som behöver hjälp med att leva upp till sina åtaganden och en panel som kommer att ha en mer dömande roll. De påföljder som blir tänkbara är dels att länder som inte lever upp till sina åtaganden får utarbeta en handlingsplan för hur man ska gå till väga, dels att man kan få rätten att sälja utsläppsrättigheter indragen och dels att man kan få en reduktion av tilldelad mängd utsläpp för kommande åtagandeperioder. Detta är i all korthet innehållet i Bonnöverenskommelsen. Jag hävdar att detta är en framgång även om man kan kritisera enskilda inslag i överenskommelsen. Framgången ligger väldigt mycket i att vi ändå lyckades samla samtliga länder utom ett bakom ett beslut i Bonn. Man kan nog också säga att det var i Kiruna, under det informella miljörådet där, som grunden lades för att detta var möjligt. Dessutom blir framgången ännu större om man tar hänsyn till att vi under 90-talet i samtliga de länder som ansåg sig ha svårigheter med Kyotoprotokollet hade väldigt kraftiga ökningar av olika utsläpp. Det innebär att även när man har fått utrymme för de sänkor som många anser är kryphål i det här protokollet blir de faktiska minskningarna av utsläppen som dessa länder måste klara under det här decenniet tämligen stora. För Japan innebär det att man måste minska utsläppen med 10,1 % under det här decenniet, trots att man kan använda sänkorna - en ren utsläppsminskning. Kanada ligger på ungefär samma nivå, ungefär 9 %. Så en del av problemen med att utfallet av Kyotoprotokollet kan beskrivas som ganska svagt beror på att vi har 1990 som basår medan vi undertecknade Kyotoprotokollet 1997. Situationen för EU och Sverige är väldigt annorlunda jämfört med de här länderna. EU:s åtagande är på minus 8 %. Där har vi under halva åtagandeperioden också klarat halva jobbet. Vi ligger nu på minus 4 %. Sverige har utrymme för att öka med 4 %. Vi har ett nationellt mål att vi år 2000 ska ligga på 1990 års nivå. Det kommer vi med all sannolikhet att klara med viss råge. Nu diskuterar vi som alla känner till hur vi ska formulera nästa nationella mål. Jag tror att jag nöjer mig med detta, herr talman, och ber självfallet att få återkomma med en del ytterligare kommentarer under frågorna.

Herr talman! Jag tycker också att man måste hälsa resultatet med tillfredsställelse, och en viss framgång är det väl onekligen. Jag tror inte att det var särskilt många som hade räknat med att det skulle bli en uppgörelse i Bonn - möjligen i Marrakech. Så det får väl ändå ses som positivt. Det gäller väl att även i motiga stunder försöka ta vara på det som kan driva utvecklingen framåt. Jag tycker att miljöministern gör det på ett bra sätt. Jag har två frågor. Den första frågan gäller: Är vi nu i Sverige beredda att vara ett föregångsland, trots de ökade möjligheter som det här beslutet i Bonn ger oss, för att försöka driva utvecklingen i enlighet med den inriktning som Klimatkommittén avsatte, och som i sin tur bottnar i ett tidigare riksdagsbeslut, om att vi verkligen ska försöka visa att det går att minska utsläppen i Sverige? Då bortser jag alltså från dessa plus 4 % och dessutom från sänkorna i min fråga. Är det möjligt att klara det? Många av oss skulle uppskatta om det vore det. Det skulle vara en drivkraft för teknikutvecklingen både i Sverige och andra områden. Så har jag en andra fråga. Det är naturligtvis väldigt tragiskt att USA inte är med på den här vagnen. Nu har vi andra bekymmer att brottas med som hör till USA - en mycket tragisk utveckling som vi alla känner till. När den frågan så småningom har lagt sig: Kan det inte vara läge då att ta upp frågan om klimatet igen med USA och se om man ändå inte kan gå in i processen på något sätt. USA borde ju känna ett visst moraliskt ansvar att göra det efter att ha funderat över vad som har hänt sedan sist.
Herr talman! Visst, Sverige är och ska förbli ett föregångsland på det här området. Sverige är det dels därför att vi har ambitiösare nationella mål än vi måste ha enligt Kyotoprocessen, dels därför att vi tillhör de industriländer som har de allra lägsta utsläppen av växthusgaser per capita. Det är väl t.ex. bara ett land inom EU som ligger något lite under oss, och det är Portugal, och det beror ju inte på något annat än att Portugal är ett land som nu håller på att utvecklas från en lägre ekonomisk nivå än vad Sverige befinner sig på. Vi ska bibehålla denna låga nivå av växthusgasutsläpp, och vi ska också visa att man kan gå före med åtgärder, som vi egentligen har gjort hittills också. Det finns en beräkning som säger att om vi inte hade haft de klimatpolitiska åtgärderna under det senaste decenniet så hade utsläppen i Sverige i dag varit 14 % över 1990 års nivåer, och nu ligger de på plus minus noll. Inte minst koldioxidskatten, som Sverige var först i världen med att införa, har varit ett oerhört viktigt instrument för detta. Detsamma tycker jag ska gälla det svenska näringslivet. Det intressanta med Bonn är ju också att nu har vi ett besked till näringslivet om att den globala kampen mot klimatförändringarna i högsta grad är levande. Det är också en signal till näringslivet om att det finns lönsamhet att hämta i att nu snabbt och tidigt, före konkurrenterna, utveckla bra och effektiv ny teknik. Slutligen: Självfallet ska vi försöka få tillbaka USA i Kyotoprocessen. Det har ju varit tanken från början. Vi har ju accepterat nu att USA inte finns med. USA ska utveckla sin politik vid sidan av vår. Vi ska ha nära kontakter. Jag funderar naturligtvis ganska ofta - det gör säkert många av mina kolleger också - på hur vi så snabbt som möjligt ska kunna få in USA i Kyotoprocessen igen.
Herr talman! Jag hoppas att det blir möjligt att få in USA i processen. Om det står för nästan en tredjedel av utsläppen är det nästan nödvändigt förr eller senare. Jag hoppas att man hittar ett stämningsläge som gör det möjligt längre fram. Min följdfråga är: Ska jag tolka miljöministern som att vi kan förvänta oss att Sverige kommer att försöka att genomföra en minskning av sina utsläpp utöver den möjlighet som sänkorna ger, dvs. att vi ligger kvar på de ambitionsnivåer vi hade innan Bonnmötet?
Herr talman! Utgångspunkten för regeringen är de minus 2 % som Klimatkommittén föreslog. Nu har regeringen sagt att vi inför förhandlingarna med samverkanspartierna inte har låst fast oss vid någon exakt siffra. Det har de andra två partierna gjort. Vi ska gå in i en diskussion med de partierna för att också låta deras eventuella argument påverka var vi hamnar någonstans. Utgångspunkten för oss är alltså de minus 2 % som Klimatkommittén angav. Ett viktigt argument för att vi valt det är att det fanns en enighet hos samtliga riksdagens partier utom Miljöpartiet om den siffran. Vi får räkna med att klimatpolitiken kanske är det mest långsiktiga vi diskuterar i riksdagen i dag. Därför finns det också ett egenvärde i att vi har en ganska bred enighet om detta. Det är en enighet som inte får köpas till priset av alltför dåliga ambitioner.
Herr talman! Det måste vara dystert för Sveriges miljöminister när han tittar ut över kammaren och finner att ett så litet antal ledamöter sluter upp när vi diskuterar en av dagens viktigaste och största solidaritetsfrågor. För mig är det i varje fall en dyster syn. Jag vill knyta an till resonemangen kring USA och överenskommelsen i Kyoto. Är det miljöministerns bedömning att Kyotoprotokollet kan träda i kraft även om USA fortsätter att stå utanför, dvs. att Japan ratificerar? Är det en möjlig utveckling? Jag vill också fråga vad miljöministern tror om utvecklingen i USA i dessa frågor. Jag har förstått att det pågår begynnande diskussioner i USA om handeln med utsläppsrätter. Kan det inge hopp? Kan USA den vägen ta ledningen i utvecklingen? Herr talman! Det behövs majoritetsbeslut inom EU för en miniminivå för koldioxidskatt. Är det nu inte läge för att driva den frågan?
Herr talman! USA var initiativtagare till en hel del av innehållet i Kyotoprotokollet och inte minst mekanismerna. Från USA:s sida såg man det som ett oerhört viktigt inslag att kunna ha ett system för utsläppshandel. Man håller naturligtvis kvar vid den uppfattningen i dag. Det är också klart att det finns olika uppfattningar inom det amerikanska näringslivet för och emot Kyotoprotokollet. I och för sig är den negativa inställningen inom näringslivet proportionellt sett lite större i USA än vad den är i Europa. Det är väldigt svårt att spekulera i hur diskussionen i USA i den här viktiga frågan kommer att se ut under de närmaste åren. Men vi är överens om att det är viktigt att få med USA. Eftersom USA har ett väldigt gap på ungefär 19 % mellan de nuvarande utsläppen och det åtagande man har enligt Kyotoprotokollet minskar naturligtvis den reella möjligheten för USA att nå sitt åtagande för varje år som går om det finns kvar utanför. Det kan vara så att den realistiska möjligheten att få med USA är att få med USA för nästa åtagandeperiod, dvs. Det vet vi inte än. Det är viktigt för oss att hålla kvar kontakterna, att vi kräver av USA att det för en inhemsk politik som är förenlig med vårt gemensamma ansvar och att vi försöker att på olika sätt medverka till att USA kan komma tillbaka till Kyotoprocessen. Jag tror att mötet i Bonn har lett till att utsikterna att få Kyotoprotokollet i kraft är betydligt större. Däremot är det osäkert hur snabbt det kan gå. Inom EU är beslutsamheten stor att vi ska försöka åstadkomma ratificering före Johannesburgmötet nästa år. Vi får komma ihåg att klimatkonventionen egentligen är ett barn av Riomötet. Vi vill visa för världen att vi kan hitta lösningar på sådana stora problem innan vi träffas i Johannesburg nästa år. Jag har ingen uppfattning om huruvida Japan och också Kanada kommer att ha ratificerat till dess. Men utsikterna har ökat i och med mötet i Bonn.
Herr talman! Jag har egentligen inte någon följdfråga. Jag vill stanna kvar vid den tredje frågan jag ställde som jag tycker att miljöministern inte riktigt gick in på, nämligen frågan om majoritetsbeslut inom EU för att åstadkomma en minimiskatt på koldioxidutsläpp. Varför kan inte den svenska regeringen driva den frågan hårt? Det kan väl inte vara så att det bara är ordet skatt som förhindrar regeringen att driva frågan?
Herr talman! Som Harald Nordlund förmodligen har räknat ut redan har jag inga andra kommentarer till den frågeställningen än de jag har haft i tidigare diskussioner med Harald Nordlund och andra i denna fråga.
Herr talman! Ibland får man vara glad att olika åsikter bryts, att man kan komma överens någonstans och att det finns någon minsta gemensam nämnare, men ibland är den minsta gemensamma nämnaren så liten att den knappt är att tala om. Det tycker jag att den är i den här frågan. Miljöministern började med att säga att utvärderingsrapporten från internationella panelen talar om en temperaturhöjning de närmaste 100 åren på 1,4 5,8 %. Om det skulle inträffa innebär det en total katastrof i denna värld, och det kommer mer eller mindre att inträffa. En temperaturhöjning av den storleken kommer att innebära svält och enorma umbäranden. Öriken och städer försvinner. Det kommer att innebära en otrolig förändring i denna värld. Man kommer då överens om den minsta gemensamma nämnaren. Det är mycket små försiktiga steg som inte alls står i proportion till problemet. Det är tragiskt samtidigt som man är glad för att länderna kan komma fram till någon överenskommelse. Hur funderar miljöministern på fortsättningen? Hur ska Sverige kunna gå före så att det syns och märks? Det är därför vi i Miljöpartiet är så noga med 8 %. Vi ser det som fullständigt omöjligt att säga att det räcker med 2 %. Vi måste visa att vi i vårt eget land står för 8 %, som är satt som mål för EU. Sedan vill jag kort fråga om flygets utsläpp. Diskuterade man inte alls att ta med det? Är det fullständigt utanför hela tiden?
Herr talman! Nej, flygets utsläpp diskuterades egentligen inte. Kyotoprotokollet är byggt på att enskilda nationer har åtaganden. Däremot diskuterades flygets utsläpp på initiativ av inte minst EU för att fånga in det i klimatpolitiken i de internationella flygsammanhangen. Jag känner precis som Per Lager. Vi har en stor, viktig och tung uppgift, och vi kommer fram alldeles för långsamt. Ibland när jag vill vara lite mer ödmjuk kan jag tänka på det utifrån en annan utgångspunkt. Vi har under ett par hundra år byggt hela vårt materiella välstånd och hela våra ekonomier i den rika världen och den fattiga världen på att vi ska kunna bränna fossila bränslen för transporter, industriprocesser, uppvärmning, osv. Nu har vi förstått att det inte går att hålla på på det sättet. Vi måste få till förändringar här som på lite sikt är radikala. Men det är en gigantisk uppgift att se till att i princip samtliga länder kommer överens om resultatgivande och konkreta åtgärder som vänder utvecklingen. Jag tror inte att världen har stått inför en sådan utmaning tidigare - framför allt har världen inte klarat av en sådan utmaning tidigare. Det är alltså en gigantisk uppgift som vi har framför oss. Vi i Sverige får försöka att gå före, och jag hävdar fortfarande att vi också går före i och med det som vi gör i dag. Vi måste försöka delta aktivt i det här arbetet för att förmå andra länder att delta. Det gjorde vi också i hög grad under det svenska ordförandeskapet på ett positivt och resultatgivande sätt. Vi måste se till att vi kan utveckla olika typer av teknik som kan klara detta problem. Vi måste också naturligtvis nu med allvar förbereda framtida åtaganden efter denna åtagandeperiod som ska bli betydligt kraftfullare än dem som vi har lyckats åstadkomma under den här åtagandeperioden.
Herr talman! Jag har en annan delfråga också. Den handlar om det som miljöministern nämnde i början om uppdelningen i olika kategorier. Ministern sade någonting om att det inte är så särskilt bra att man delar upp u-länderna och de andra och drar en skiljelinje där. Jag menar att det är precis vad man måste göra. När det gäller åtaganden så måste de rika länderna ta sitt ansvar efter den utveckling där vi satsade på de fossila bränslena osv. under årtionden. Nu måste vi ta det stora ansvaret, som vi aldrig kan lägga på uländerna. De står ju med svälten och hungern utanför dörren hela tiden, och de kan knappt klara av det mest elementära för att överleva. Därför är det så oerhört viktigt att de rika länderna ser sitt ansvar som så stort att de visar att de kan gå före på ett sätt som är verkningsfullt.
Herr talman! Jag håller med Per Lager i den här frågan - det vet alla som har följt debatten och mitt agerande i frågan. Jag håller fullständigt med om det här. Det jag sade - och det som Per Lager missuppfattade - var att man inte ska tala om särskilda ulandsfrågor när det gäller att de rika länderna har ett ansvar för att förse de fattiga länderna med ny teknik och mer resurser. Det är ett ansvar för hela världen, och inte bara för den del som vetter mot u-länderna. Ungefär 80 % av samtliga utsläpp av växthusgaser som har skett sedan 1950 kommer från den rika världen, medan merparten av bördorna av klimatförändringarna kommer att hamna på den fattiga världens invånares skuldror. Redan det innebär att vi har ett moraliskt ansvar för att hjälpa den fattiga världen både med resurser och med tekniköverföring. Därför har detta varit en av de viktigaste frågorna för mig under klimatförhandlingarna, både i Bonn och tidigare. Vi måste se till att vi får ett rejält resultat på detta område.
Herr talman! Miljöministern avslutade den förra frågan med det som jag egentligen tycker är den tydligaste bilden av hur lite resultat man har kommit fram till i den gemensamma uppgörelsen. 80 % av utsläppen kommer från i-länderna, och i miljöministerns anförande sade han att vi teoretiskt fortfarande har möjlighet att öka våra utsläpp med 4 %. Det är naturligtvis helt tokigt om man har gjort en överenskommelse som fortfarande ger i-länderna möjlighet att öka sina utsläpp, när vi vet hur världen ser ut och när vi vet att större delen av våra utsläpp kommer att drabba tredje världens möjligheter att över huvud taget överleva! Vi ser ju också hur rädda i-ländernas befolkningar är i dag för att t.ex. ta emot fler flyktingar. Samtidigt vet vi att stora grupper av människor kommer att tvingas fly från sina landområden när havsytan stiger. Detta gör att åtminstone jag inte tycker att det hela är en framgång. Man måste nog vara så pass ärlig som politiker att man kan säga: Det är en stor motgång att vi inte har kommit längre. Detta kommer nämligen att ge ett resultat som inte är tillräckligt för att klara de problem som vi står inför. Jag skulle vilja höra om ambitionsnivån här hemma med miljöministern. Kan vi få se ett kraftfullt åtgärdsprogram som innebär att vi kan hissa flaggan och tala om för övriga världen att vi i Sverige i alla fall har ansträngt oss för att ta vårt ansvar i det här fallet? Jag undrar också om det finns andra vägar för att få USA att minska sina utsläpp. USA är naturligtvis oerhört oroligt för att skriva på konventionen eftersom den rättsligt har en annan status i USA än i EU länderna t.ex. Om USA inte vill skriva på konventionen så måste det finnas andra vägar, där övriga politiker ökar trycket på USA, för att få landet att minska sin utsläppsmängd.
Herr talman! Det är möjligt att det finns andra vägar. Det skulle vara intressant om Marianne Samuelsson kunde nämna i nästa anförande vad det är för vägar som hon speciellt tänker på att vi i så fall ska använda. Jag tror att det på lite sikt är nödvändigt att diskutera med USA och försöka få landet att dela vår uppfattning i frågan. Vi måste också försöka få USA att ansluta sig - gärna genom nära kontakter med det amerikanska samhället också vid sidan av administrationen i USA. Sådana kontakter har vi också. Låt mig försöka reda ut detta med att gå före. Vi har en möjlighet inom den s.k. bördefördelning som har gjorts inom EU att öka våra utsläpp med 4 %. Denna bördefördelning är ett försök från EU att fördela de 8 % som EU totalt ska minska med på ett sätt som är någotsånär rättvist. Man har då gått efter var det kostar mest och var det kostar minst att minska utsläppen och efter hur höga utsläpp man faktiskt har i dag. Som jag har sagt tidigare ligger Sverige på en klar bottenplats när det gäller utsläpp per capita. Det finns länder i EU som har tre, ja kanske t.o.m. fyra gånger så stora utsläpp som Sverige. Sverige ligger på ungefär något mer än hälften av EU:s genomsnittliga utsläpp. Vi kommer inte att använda de här 4 procenten. Vi kommer inte heller att använda de ytterligare 4 % som vi har fått på grund av att vi har så mycket skog i Sverige till att öka vårt nationella mål för utsläppen framöver. Vi ska i stället visa att vi kan ha ett ordentligt gap mellan vad vi kan göra och vad vi faktiskt gör. Jag menar att det är det bästa uttrycket för att visa att vi går före. Det finns för närvarande tre länder i EU som har speciella nationella mål som är mer ambitiösa än de i bördefördelningen, nämligen Sverige, Tyskland och
Herr talman! Jag har inget svar på hur man ska få USA att agera, men jag tycker att det är viktigt att man på olika sätt trycker på - precis som ministern har sagt - för att få någon form av handlingsplan även från USA:s sida eftersom landet står för så stor andel. Om vi tittar på de internationella sammanhangen, t.ex. Riokonferensen, ser vi att man i vissa delar av det politiska arbetet inte gjorde en konvention utan i stället en politisk uppgörelse. Agenda 21-arbetet bygger på detta. Där var man överens om att göra någonting, men det var ingen konventionstext i bemärkelsen av en bindande överenskommelse. Det borde alltså kunna finnas andra vägar att gå internationellt - om man nu ser så olika på vad texterna får för nationellt betydelse - för att se till att USA ändå tar sitt ansvar.

Herr talman! Jag delar i princip Marianne Samuelssons uppfattning. Vi ska naturligtvis följa utvecklingen i USA. Vi ska vårda de kontakter som vi lyckades knyta inte minst under ordförandeperioden. Vi ska på olika sätt försöka att få med USA i det globala klimatarbetet igen. USA står för 25 % av de globala utsläppen och ungefär 35 % av de rika ländernas utsläpp. Det är klart att det är oerhört viktigt för sakfrågan att USA kommer tillbaka till Kyotoprocessen.
Herr talman! Jag tillhör dem som beklagar att mötet i Bonn inte nådde en slutlig lösning med konsensus mellan alla de länder som deltog. Man kan givetvis diskutera vem som bar största skulden, och där finns väl olika åsikter. Det finns ganska många som har åsikter om detta. Den som är någorlunda medveten om grundläggande biologi har ju lärt sig att koldioxid utgör ett näringstillskott för växtligheten, dvs. fotosyntesen förbrukar koldioxid och producerar syre. Detta grundläggande resonemang måste ju leda till att koldioxidbalansen är beroende av mängden och typen av växtlighet. Min fråga till miljöministern är därför: Hur kan det komma sig att EU:s miljöministrar har varit så negativa till att räkna in koldioxidsänkorna i beräkningsgrunden?
Herr talman! Det finns två skäl till detta. Det första är att vi menar att de vetenskapliga sambanden inte är så tydliga och så utredda av vetenskapen att vi i dag kan sätta en kvantitet på vad skogssänkor och jordbrukssänkor betyder i det här sammanhanget. Det andra svaret är att när vi gjorde våra åtaganden i Kyoto fanns visserligen sänkor med som en ganska lös idé i Kyotoprotokollet, men själva åtagandena gjordes inte med utgångspunkt i vilka möjligheter olika länder hade att också använda sänkor. Vi i Sverige hade naturligtvis aldrig kunnat få ett åtagande på plus fyra inom EU samtidigt som vi hade fått full utdelning av sänkorna. Sänkorna i Sverige totalt sett, om man inte tittar på de begränsade sänkor som vi nu teoretiskt kan använda oss av, ligger kanske på halva de totala koldioxidutsläppen med tanke på att vi har så stora skogar och att vi låter de skogarna växa väldigt mycket. Jag tillhör självfallet dem som accepterar att skogssänkor och andra sänkor spelar en viktig roll när det gäller hur klimatet utvecklas. När vi nu bränner fossila bränslen bränner vi upp resultatet av fotosyntesen för miljontals år sedan i väldigt snabb takt. Jag tror att varje års förbrukning av fossila bränslen i dag har det en gång tagit 500 000 år att bilda. Det är ju detta som är det grundläggande problemet. Jag skulle gärna vilja använda tiden fram till nästa åtagandeperiod - och det gör vi ju - för att plöja djupare i de vetenskapliga frågorna kring sänkorna och kanske basera nästa åtagandeperiod på ett annat sätt att se på sänkor. Då skulle man också kunna ha betydligt större åtaganden när det gäller de totala minskningarna.
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt bra att miljöministern säger att vi ska behålla den här låga procenten när det gäller utsläppen av växthusgaser. Jag blev väldigt oroad när det kom rapporter om och medierna skrev att vi får släppa ut mer. Då blev jag jätteorolig. Man ska väl inte utnyttja USA:s olycka nu med terrorattackerna för att få dem att ta upp förhandlingarna om Kyotoprotokollet. Men i samband med att World Trade Center rasade släpptes mycket dioxin och asbest ut som kommer att påverka folkhälsan framöver. Det leder kanske till att de intresserar sig för sin miljö. Det är ett litet önsketänkande i olyckan. Sedan talade miljöministern om de här klimatfonderna i samband med klimatförändringarna. Då blev jag intresserad av att få veta om man har börjat att skissa på några kriterier för hur sådana fonder ska se ut och hur de kommer att utnyttjas. Och för att vara självisk och tänka på Sverige undrar jag om vi någonsin kommer att kunna utnyttja sådana fonder.
Herr talman! De fonder jag nämnde är de fonder som vi nu skapar för att bistå de fattiga länderna. Det finns två saker som vi måste hjälpa till med. Den ena är att ge dem möjligheter att ta del av den bästa tekniken, dvs. tekniköverföring och kunskapsöverföring, inte minst när det gäller energisidan. Det är en av fonderna. En annan fond handlar om att skapa resurser, och därmed också kunskaper om hur man bygger sina samhällen så att man kan stå emot den klimatförändring som vi inte kan stoppa i dag. Vi kan begränsa klimatförändringen, men vi kan inte stoppa den. Det kommer en klimatförändring som kommer att drabba många fattiga länder svårt. Vi måste hjälpa dem så att de kan möta den förändringen på ett så bra sätt som möjligt. Den tredje fonden jag nämnde är en speciell fond till de minst utvecklade länderna som ju har en speciell situation. Ingen av de här fonderna kommer att beröra Sverige på annat sätt än att vi kommer att bidra till resurserna i fonderna.
Herr talman! Eftersom vi vill vara så duktiga i Sverige funderar jag också på vilka planer miljöministern har för att vi ska kunna förbättra och släppa ut ännu mindre. Flera av ledamöterna har talat om koldioxiden. Ett sätt att minska koldioxiden är ju t.ex. att förnya bilparken. Då blir min fråga: Är miljöministern redo att titta på hur vi ska göra för att förnya den? Irland gjorde ju t.ex. en fantastiskt grej i början på 90-talet när de gav ca 10 000 till dem som bytte bil. På så sätt fick de en väldigt ny bilpark som släpper ut betydligt mindre koldioxid. Finns det några sådana tankar i miljöministerns värld?
Herr talman! Att gå från en lite äldre bil till en helt ny är positivt framför allt när det gäller utsläpp av kväveoxider, kolväten och annat. Vi har utvecklat bilmotorerna så att de i dag ger ifrån sig dramatiskt mindre sådana utsläpp som framför allt är ett hälsoproblem. När det gäller koldioxid handlar det inte så mycket om att övergå till nya bilar utan mer om att övergå till bilar som går på andra bränslen än fossila bränslen. Där har vi nu lagt fram en strategi för hur vi ska främja övergången till sådana bränslen. Vi har olika projekt i samarbete med bilindustrin för att bedriva forskning på det området. Vi har också ett avtal mellan EU och bilproducenter i hela världen i princip som innebär att de ska minska koldioxidutsläppen från en genomsnittlig bil med 25 % fram till 2008. Det innebär naturligtvis att en mindre mängd koldioxid släpps ut av nya bilar om man jämför med äldre bilar. Men jag tror inte att det är en bra lösning på just den här frågan att byta bilar och att premiera det. Dessutom skulle det naturligtvis innebära ökade koldioxidutsläpp för att producera de nya bilar som skulle komma på marknaden.

Fru talman! Runar Patriksson har i en interpellation anfört att om man inte förlägger hela ledningen för Försvarsmaktens underhållstjänst och stödverksamhet till Karlstad kommer detta att innebära förluster i kompetens och pengar. Runar Patriksson har frågat mig om vad jag tänker göra åt det. Fram till dess bedrivs förberedelserna för verksamheten i ett projekt inom Försvarsmakten: Forgus. Som Runar Patriksson nämner är inriktningen att ledningen för den nya organisationsenheten lokaliseras till Karlstad. Utöver denna koncernledning kommer det för varje division i organisationsenheten att finnas en sammanhållande divisionsledning. Ledningen för försörjningsdivisionen kommer att lokaliseras till Boden, för teknikdivisionen till Arboga och för servicedivisionen till Karlskrona.

Därmed skulle, enligt motionärerna, kompetensen vid Försvarsmaktens underhållscentrum i Karlstad kunna behållas. Försvarsutskottet underströk i likhet med motionärerna vikten av att koncern och divisionsledningarna bemannas med tillräcklig kompetens samt betydelsen av att säkerställa en god personalförsörjning. Utskottet erfor dock att behovet av kompetens i den nya organisationen snarare skulle vara divisionsspecifikt än centralt för koncernledningen. Detta ansåg utskottet tala emot motionärernas förslag, vilket medförde att förslagen avstyrktes. Utskottet ansåg härutöver att det borde vara regeringens och Försvarsmaktens uppgift att detaljutforma den nya organisationsenheten. Fru talman! Jag delar försvarsutskottets uppfattning i ledningsfrågan. Denna uppfattning överensstämmer även med vad Försvarsmakten redovisat till regeringen. Efter vad jag har inhämtat är kompetensprofilen på de tjänstemän som kommer att arbeta i ledningen väsentligen specifik för de olika divisionerna service, teknik och försörjning. Divisionsledningarna har enligt Försvarsmaktens bedömning goda förutsättningar att verka från de orter jag har nämnt. Jag ser vid en samlad bedömning ingen anledning att ha någon annan uppfattning i frågan. Det finns sålunda knappast något behov av att ha en stor central koncernledning enligt vad Runar Patriksson anför, och jag har svårt att se den stora risk för kompetensförluster som nämns i hans interpellation. Inte heller anser jag att det är riktigt att tala om en utlokalisering av verksamhet från Karlstad, då verksamheten vid Försvarsmaktens underhållscentrum endast delvis är relevant för ledningen av de tre divisionerna i den nya organisationen. Den personal som i dag tjänstgör vid Försvarsmaktens underhållscentrum kommer att kunna arbeta i ledningen för den nya organisationsenheten i den mån dess kompetens passar in i den nya verksamheten. Samma sak gäller i den utsträckning som lokaler m.m. i Karlstad är lämpliga för enhetens behov. Sammanfattningsvis vore det dock olämpligt, både ur ekonomisk och ur kompetensmässig synvinkel, att centralisera huvuddelen av ledningspersonalen till Karlstad och därmed reducera divisionsledningarna i motsvarande grad.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret, som jag också har fått skriftligt och kunnat se på lite grann i förväg. Jag har också försökt analysera det. De slutord som försvarsministern här säger gör en lite orolig för beslutet om Försvarsmaktens underhållscentrum, som går över i Forgus. En av orsakerna till interpellationen i dess helhet är naturligtvis att vi som jobbar med denna fråga anser att det som finns i Försvarsmaktens underhållscentrum i dag - och som vi ska veta om inte är äldre än från 1998 - egentligen inte har kommit i sjön och i verksamhet förrän det tillsätts en ny utredning. I den slår man sönder denna organisation med 150 kompetenta människor som finns i Karolinen i Karlstad. Om man går in på djupet och kontrollerar FMUHC:s verksamhet kan man se betydande likheter med det som ska bli Forgus verksamhet - organisationen för underhåll och stöd. Därför ställer man sig frågan: Vad finns det för anledning att flytta den kompetens som redan finns i FMUHC i Karlstad därifrån? Det verkar ju som att man tycker att det som vore det ekonomiskt och kompetensmässigt riktigaste vore att döpa om FMUHC till Forgus och göra vissa kompletteringar. Detta kommer naturligtvis att medföra en stor minskning av kompetens i Karlstad. Karlstad har ju denna kompetens sedan 1975. Då skedde de utlokaliseringar som nu är orsaken till att denna kompetens finns där. Oron för oss som jobbar med försvarsfrågor och som kanske också lokaliseringsmässigt är från Värmland gäller att de beslut som fattades i utlokaliseringshänseende nu är på väg att dra i väg mot Mälardalen och Stockholm igen med denna kompetens. Det tycker vi är fel både ur folkförankrings och ur kompetenssynpunkt. Vi vet vilken kompetens som finns i Karlstad. Mitt råd är att en kontraorder går ut från Försvarsdepartementet om att se över detta. Är det verkligen vettigt att slå sönder FMUHC, bilda ett nytt Forgus och flytta ut ledningar med ungefär samma uppgifter på tre nya orter? I Karlstad är det på väg att bli en arbetsmarknad för militärer som jag tror är väldigt viktig - att man kan gå på rundgång. Jag och försvarsministern har tidigare också haft diskussioner i denna fråga. Man borde kunna byta arbetsplats och vara på Räddningsverket, Pliktverket, A 9 i Kristinehamn och på Försvarets sjukvårdscentrum och familjen kunna bo kvar inom ett område, så att även försvarsanställda kan ha ett drägligt liv. Den kompetens som är uppbyggd runtomkring FMUHC i Karlstad är enligt min åsikt den som behövs för Forgus. Vi i Folkpartiet är helt övertygade om, när vi tittar igenom det här, att det skulle vara en förbilligande lösning. Jag tror att de pengar som behöver sparas inom försvaret bör sparas. Kompetensen finns i Karlstad, och det är min förhoppning att stora delar av nya Forgus får vara kvar lokaliserade i Karlstad.
Fru talman! Den diskussion som Runar Patriksson och jag nu för är klart knuten till det riksdagsbeslut som just har tagits. Jag refererade utförligt hur försvarsutskottet och riksdagen har argumenterat. Självfallet diskuterar jag gärna frågan igen, men den är faktiskt prövad av riksdagen i just alla dessa avseenden. Jag avser därför inte att ta initiativ till någon ändring. Jag vill gärna lägga fram något av bakgrunden till varför vi gör som vi gör. Det är det att detta handlar om en betydande och betydelsefull rationaliseringsförändring, och syftet är att åstadkomma ekonomiska besparingar. Om den här nya organisationen inte genomsyras av rationalitet och ekonomiskt tänkande träffar det ju en försvarsmakt som har en ekonomiskt utsatt situation. De arbetsuppgifter man ska göra måste rymmas inom en tydlig budget. Detta gör att jag anser att det material vi har fått fram pekar på att de divisionsledningar som det handlar om förläggs till platser som blir rationellt ekonomiskt mycket lämpliga. De kommer där att samverka med personal som finns, myndigheter som har funnits och totalförsvarsgemensamma myndigheter. På den punkten kommer vi att nå rationalitet. Jag kan också säga att de i alla de tre fallen kommer att finnas på orter som har haft en ganska besvärlig sysselsättningssituation. Men avgörande har varit att slå vakt om rationalitet och kompetens för organisationen. Jag kan sluta med att säga att jag inte avser att ge några omorder från Försvarsdepartementet till Överbefälhavaren eller Försvarsmakten. Men jag känner inte till någonting som pekar på att det här skulle vara ett steg, som interpellanten sade, på vägen där försvarets underhållsverksamhet "drar mot Mälardalen".
Fru talman! Jag tackar återigen för svaret. Den sista delen kanske vi kan ta en sista debatt om - om lämpliga lokaler finns i Karlstad, som det står i försvarsministerns svar. Det här gör mig lite orolig.

Det är mycket viktigt för oss att få svar på den frågan. Vi har kanske olika uppfattningar om att den kompetens som i dag finns hos FMUHC inte skulle kunna fylla upp Forgus verksamhet. Då är det alltså viktigt att interpellationssvaret slutar med att försvarsministern också menar att styrkan i beslutet är att lokaliseringen av den centrala ledningen för Forgus verksamhet ska vara i Karlstad och ingen annanstans.
Fru talman! Även på den här punkten anser jag att försvarsutskottets och riksdagens beslut ska vara vägledande. Ledningen kommer att vara lokaliserad till Karlstad.
Fru talman! Jag tackar för det. Om det skulle vara så att försvarsministern ändå kommer på andra tankar, nu när vi är i behov av besparingar inom försvaret, och kommer fram till att det som finns på FMUHC kan bli ett Forgus, skulle jag som interpellant kunna garantera att den kompetensen finns i Karlstad. Men jag är tacksam för svaret att det beslut som har tagits i riksdagen gäller och att Forgus framtida ledningsfunktion ska vara i Karlstad.

Fru talman! 3 000 amerikaner hade tillfrågats. Den fråga som man hade ställt var: Vad är du mest rädd för? På sjätte plats kom svaret "döden". På första plats kom "att tala inför en grupp människor". Jag har i denna interpellation pekat på detta stora mänskliga problem, men jag har också tagit upp demokratiproblemet. Jag vill tacka för svaret på denna interpellation. Skolministern delar min uppfattning att detta är ett stort problem i sitt svar. Hon hänvisar vidare till att förskolan ska lägga grunden. Läroplanen talas det om i svaret, maxtaxa och den nya lärarutbildningen likaså. Dessa målsättningar menar jag egentligen inte är nya. I svaret skulle jag ha velat se att skolministern tar detta problem på så stort allvar att ett resonemang tas upp om nya grepp för att komma åt det, och jag kan inte i svaret se ett enda nytt grepp. För att peka på problemets storlek vill jag också ta upp situationen bland studenter. Detta är alltså inte bara ett problem som rör yngre människor, utan det är ett stort problem även bland vuxna människor. 10 20 % av alla människor lider av talängslan, visar undersökningen. Studenthälsan i Uppsala har också pekat på detta problem. Man har därifrån sagt att man vill att politikerna tar sitt ansvar och, som man säger, lägger in moment i all utbildning av lärare på alla nivåer där man lär ut vad talängslan är och vad det innebär. Därför skulle jag i vår diskussion och debatt här och nu vilja höra lite mer av nya grepp för att komma åt detta och inte bara en hänvisning till förskolans roll. Vi har uppenbarligen inte kommit åt det den vägen. Det gäller också läroplanen; vi har inte kommit åt det den vägen. Vad är det som säger att den nya lärarutbildningen, som i detta avseende egentligen inte innehåller särskilt mycket nytt, skulle komma åt problemet?

Fru talman! Visst, vi kan vara överens om vad som krävs i teorin. Jag tror att jag kan instämma i det mesta av vad skolministern sade om vad vi vill åstadkomma i skolan, men varför fungerar det inte på det här sättet? Det finns exempel på att man jobbar bra med de här frågorna, men de exemplen hämtar vi ju från skolor som i många andra avseenden fungerar ganska väl. Jag vill påstå att det i det här avseendet är svårt att komma fram i större delen av skolorna därför att man har en väldigt arbetsam situation. Den teori som skolministern redovisar här överensstämmer inte med verkligheten. Det här problemet är allvarligt ur många aspekter. Jag nämnde demokratiproblemet. Jag har nämnt jämställdhetsproblemet. Och det är ett rent mänskligt problem. Man har också visat att det finns samband mellan talängslan och andra typer av sociala problem. Man har t.ex. funnit att det kan röra sig om att ända upp till 25 % av alla alkoholister lider av social fobi - och det här är ju en besvärlig form av social fobi. Det finns exempel på att ungdomar har berättat att de går in på toaletten och dricker öl innan de ska redovisa i skolan för att de ska våga. Vad som krävs är en förändring av skolans möjligheter. Det gäller inte bara de här positiva exemplen, utan i alla skolor i landet ska man ska ges möjlighet att jobba med det här problemet. Det kan man inte i dag, och det kan man inte heller med de metoder och de åtgärder som redovisas i svaret. Vi måste komma längre. Jag hade hoppats att vi vid sidan av det skriftliga svaret skulle få en del idéer och en del tankar om hur vi ska komma längre. Hur ska vi förbättra skolornas möjligheter att jobba med problemet?

Fru talman! Ja, det var en aning mer tydligt. Men jag tror att det handlar om väldigt konkreta och enkla åtgärder. Jag ska då nämna ett par som skolministern inte tog upp men som jag tror att det handlar väldigt mycket om. Det handlar om lärarnas möjligheter att se varje elev. Hur ska vi komma åt det? Det har ju med den allmänna situationen i skolan och med lärarens situation i klassrummet att göra. Jag tror att det är bra att man pratar med elever - det är nödvändigt - men jag tror att vi måste lyssna mera på lärarna. Vi måste fråga: Vad krävs för att du som lärare ska ha möjlighet att se varje elev och jobba med det här problemet? Det är en åtgärd. Skolministern nämner lärarutbildningen, hur man lägger in det här som viktiga delar, och tar också upp mobbningsfrågorna, som ju är jämförbara när det gäller angelägenheten av att man får in dem i lärarutbildningen. Jag tycker att det är väldigt tydligt att det inte räcker med det som ligger i den nya lärarutbildningen, utan det måste in ännu mer av utbildning för att man ska kunna jobba med mobbningsproblematiken och med det här problemet, talängslan, som vi debatterar här och nu. Jag tror att det måste in mer av detta i lärarutbildningen. Dessutom måste man lyssna mera på lärarna. Man måste fråga: Vad krävs för att du ska kunna klara av målsättningarna och ge eleverna kunskaper men också för att du ska kunna se varje elev och den sociala situation som de befinner sig i.

Fru talman! Vi lever i en tid då villkoren för människor, företag och kapital ändras i ett rasande tempo. Alltfler av oss reser allt mer. Alltfler av oss vet alltmer om hur enskilda personer och andra länder har det, tänker och agerar. Vi påverkas av varandra. Kommungränser, länsgränser och nationsgränser spelar allt mindre roll. Både ekonomin och politiken är global och internationell. De senaste oroliga veckorna efter attentaten i USA är ett tydligt exempel på det. Att världen krympt märks också på många andra sätt. För företagare runt om i vårt land har konkurrensen ökat på ett uppenbart sätt. Hemmamarknaden har blivit större, och möjligheterna har blivit större. Via tekniken kan man marknadsföra och sälja varor och tjänster till alltfler. Men det ställer också nya krav. Det är krav på att villkoren ska vara ungefär lika, att förutsättningarna för investeringar ska vara rättvisa och att tekniken ska ge alla samma chans. Den lokala och regionala miljön kan erbjuda både möjligheter och begränsningar. I dag har vi ett tudelat Sverige. Det är tudelat mellan norr och söder och tudelat mellan stad och land. Ingen av oss tjänar på det. Den proposition om tillväxt och livskraft i alla Sveriges regioner som jag lämnat till riksdagen handlar om att hålla ihop vårt land. Vi har sett de skillnader i livsvillkor som finns. Det är skillnader för enskilda personer och skillnader för företag. Vi har förstått att det inte går riktigt bra för Sverige om inte alla människor och alla delar av vårt land kan vara med och bidra. Den politik som vi nu presenterat för tillväxt i Sveriges regioner vilar på den nationella politiken. Befolkningen i vårt land blir allt äldre. Vi lever allt längre, och vi föder allt färre barn. I dag har 200 av våra 289 kommuner en negativ befolkningsutveckling. Det sätter välfärden på hårda prov. Då befolkningen minskar krymper också kommunernas ekonomi. När kommunernas ekonomi blir sämre upplever människor som bor på olika platser att de inte får den service som de efterfrågar och behöver. Det finns inget bättre sätt att ta ett gemensamt ansvar för både unga och gamla oavsett var vi bor än det kommunala utjämningssystemet. Det är grunden för ett sammanhållet Sverige. Med den utveckling vi ser i dag räcker inte det. Vi måste göra än mer. Vi föreslår därför ett extra stöd till de kommuner som tappat allra flest invånare. Vi erbjuder också att staten kan ta ett större ansvar för de tomma lägenheter som finns runt om i vårt land. I dag är kostnaderna för de tomma lägenheterna en tung ekonomisk börda. Förvaltandet av dem tar mycket tid. Det är tid som skulle kunna ägnas åt utvecklingsfrågor och annat. Nu ger vi kommunerna den chansen. Vi fortsätter också de senaste årens historiska satsningar på utbildning. Våra regionala högskolor och våra universitet är viktiga motorer runt om i vårt land. De är viktiga för enskilda personer, för näringslivet och för den lokala dynamiken. Vi tredubblar nu prislappen på distansutbildningsplatserna. Vi stöttar kommunerna i uppbyggnaden av lärocentrum. Vi föreslår pengar för mer samarbete mellan kommuner, högskolor och näringsliv. Trots de stora skillnader vi ser mellan olika platser i vårt land finns det ändå likheter mellan det som växer och det som utvecklas. Det är i miljöer där innovatörerna, entreprenörerna, eldsjälarna och politikerna samarbetar och bygger nätverk som idéerna får en chans att växa. Det är där man har och får förutsättningar för samarbete som det önskvärda också blir möjligt. Vi föreslår nu en sänkning av arbetsgivaravgiften för företag i Norrlands inland, i delar av Värmland och Dalarna och i Ljusdals kommun. Vi gör det för att utjämna de skillnader i villkor som finns för företagare i vårt land. Vi tillsätter också en arbetsgrupp med uppgift att presentera ett förslag till lånegarantisystem som gör det möjligt för små företag att få tillgång till pengar för investeringar så att de kan växa. Vi föreslår att de framgångsrika kluster som finns kring biltestverksamhet i Norrlands inland, kring träförädlingssamarbete och kring mineralutvinningsindustrin får extra stöd. Vi vill göra en stor satsning på den näring som växer allra snabbast i vårt land, turistnäringen. Vi vill förädla och utveckla våra starka varumärken. Vi vill locka fler att komma hit och njuta av det som är unikt för just oss. Vi vet att turistnäringen är en viktig tillgång också för den regionala utvecklingen. Vi föreslår att länsstyrelserna får extra pengar för att stötta kommersiell service. Vi gör det för att vi vet att 260 orter i vårt land har förlorat sin sista butik under de senaste fyra åren. Vi föreslår också att den sociala ekonomin, kooperativa utvecklingscentrum och byalag ska få stöd för sin utveckling. Vi föreslår att Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas Riksförbund får ett årligt stöd för sin verksamhet. Med de förslag som vi nu presenterat ger vi nya verktyg för lokal utveckling. Vi tror inte att tillväxten skapas via politiska beslut. Men vi vet att besluten kan avgöra förutsättningarna. Vi vet att tillväxten skapas lokalt. Vi vet att det runt om i vårt land finns en otålighet och en väntan på att få chansen att förverkliga idéer. Vi vill uppmuntra och uppmana till samarbete mellan enskilda personer och föreningar, samarbete mellan föreningar och kommuner, samarbete kommuner emellan och samarbete mellan kommuner och län. En politik för tillväxt och livskraft handlar om de generella förutsättningarna och att livsvillkoren måste vara rimliga. Ingen av oss tjänar på klyftor vare sig de är regionala eller sociala. Nu ställer vi stora krav på politiken. Vi stöttar eldsjälarna och idéerna. Vi föreslår en politik för regional tillväxt som utgår från hela landet.

Fru talman! För ungefär ett år sedan lade den regionalpolitiska utredningen fram sitt betänkande, i mångt och mycket ett omvälvande, men också ett framåtsyftande dokument. Den gamla regionalpolitiken skulle skrotas och ersättas med en tydlig strategi för tillväxt. För så är det att summan av Sveriges regioners BNP är densamma som Sveriges samlade ekonomiska styrka. Ledorden i utredningen var att kompensationspolitiken hade gjort sitt. Den skulle ersättas med förslag som stimulerade till företagande och entreprenörskap. Grundläggande förutsättningar för företagsamhet bör prioriteras framför sektorsstöd, långsiktig tillväxt bör betonas mer än temporära sysselsättningsökningar. När utredningen kom väckte den en hel del rabalder. Landshövdingarna i norr samlade sig omedelbart till ett försvarstal för den gamla regionalpolitiken och mot den nya strategin. Man underkände utredningens slutsatser och tyckte att man själv kunde leverera ett bättre beslutsunderlag. NUTEK visade tummen ner, för att inte tala om alla handläggare på departement, länsstyrelser och i kommuner. Hela den här gruppen visste bättre. Handläggningsarbetet och styrningen av bidragen skulle försvinna om utredningens slutsatser fick gehör. Deras roll var hotad. Näringslivet däremot gjorde tummen upp. Äntligen en politiskt samlad uppfattning som slog huvudet på spiken och visade på svårigheter, men också på möjligheter, tydligare, enklare och därmed också näringslivsvänligare. Jag kände som politiker, men också som landsortsbo, en förhoppning om att en mer verklighetsnära, en mer realistisk regionalpolitik var på väg. Borta var bidragstänkande, borta var missunnsamheten, borta var dysterheten. Optimismen spirade, trots att problemen på sina håll var och är betydande: låg marknadsförsörjning, höga kommunalskatter, höga kostnader för drivmedel, dåliga vägar och en åldrande befolkning. Ett år efter utredningen, i fredags, kom propositionen, enligt min mening åtskilligt försenad. Men många av oss kunde leva med förseningen därför att minister Messing lovat att ett bra förslag skulle läggas fram på riksdagens bord. För mig känns propositionen som rena kallduschen. Det är ett ordrikt och defensivt dokument som vi har att ta ställning till. Det är den gamla vanliga understöds och kompensationspolitiken som gäller, inte stimulanser som bidrar till en långsiktig och trygg tillväxt även i mindre, befolkningstäta bygder. Regionalpolitiken har blivit vid det gamla, med miljonstöd och konstgjord andning som regeringens medicin, när våra regioner runt om i landet hade behövt utveckling i stället för avveckling. Någon rak linje i propositionen är svår att hitta. De flesta av problemen begravs i utredningar, program, bidrag och stöd av allehanda slag. Inte leder det här till konkurrenskraftiga regioner. Pengarna går i huvudsak till konkursmässiga kommunala fastighetsbolag. En fråga till ministern som genast infinner sig är om inte konkurrensen snedvrids när man nu förstatligar de kommunala hyresrätterna. Ministern har tidigare uttalat sig om att bidragen ska minska och investeringarna öka, dels i nya företag, dels i nya verksamheter. Det är ingen dum tanke, men på förslagslistan finns fortfarande de selektiva stödformerna kvar. Handläggarna på länsstyrelserna, NUTEK och i kommunerna jublar. Våra jobb är säkrade. Men företagen, vår tids hjältar, jublar inte. Allt blev ungefär som i det gamla systemet. Jag tror att många känner att det blir att huttrande stå med mössan i hand och vänta på att regeringen nådigt slänger en slant för att vi ska vara tysta och inte knorra över en allt glesare landsbygd, inte gnälla över att jobben blir färre, inte heller gnälla över att bensinen är lika dyr som tidigare. Var finns dynamiken, satsningen på företagarna, satsningen på entreprenörer och på unga människor med idéer? Nej, det är kommunalråden som ska ha pengarna. Det är ingen tvekan om att deras valrörelse är säkrad. Det är kommunalråden som är vinnarna i den här propositionen, inte människorna runt om i våra bygder. Propositionen är nog ett av de mest defensiva dokument jag har haft i min hand. En sak är säker, en borgerlig regering kommer aldrig att tveka, utan den kommer att köra den här regionalpropositionen genom en dokumenttuggare och satsa på en ny tillväxtinriktad politik i hela Sverige. Följer vi regeringens råd kommer ödebygder att breda ut sig så att behovet av vägar, vårdinrättningar och skolor inte kommer att finnas kvar. Men det är ett Sverige som jag är beredd att jobba hårt för att slippa uppleva. Fru talman! Vad menar vi med utveckling i stället för avveckling? Hela Sverige behöver en strategi för tillväxt. I den strategin utgör företagaren själva grunden. I den goda regionalpolitiken är småföretagarpolitik och regionalpolitik samma sak. Den politik som inte förmår att ta till vara skaparkraft och drivkraft förmår aldrig att hålla våra bygder vid liv. Företagaren, entreprenören och eldsjälen är där den viktigaste utgångspunkten för vår regionalpolitik. Den goda regionalpolitiken har sin utgångspunkt i transporter som fungerar. Först och främst en rejäl satsning på vägarna innan äventyrliga satsningar på järnvägar kommer i fråga. Drivmedelsskatterna är för höga, och det missgynnar i synnerhet boendet på landsbygden. Transporterna på väg, i luften och på nätet måste också vara konkurrenskraftiga i jämförelse med andra länder. Den goda regionalpolitiken har också en utgångspunkt i företagandets villkor. Regelsystemen måste reformeras, skatterna sänkas, kommunernas monopol på vissa verksamheter brytas, inte minst för kvinnors företagande. Attityder hos politiker och myndigheter måste ändras. Mindre av statlig styrning i näringsoch regionalpolitiken, och företagaren måste känna sig trygg inför rättsapparaten. Den goda regionalpolitiken har också sin grund i den enskildes frihet. Att kunna välja skola, att kunna välja barnomsorg, att ha ett fritt vårdval underlättar, då stora centralistiska system sällan har förmågan att anpassa sig till de förhållanden som ofta råder på mindre orter. Den goda regionalpolitiken måste också kunna utvärderas. I den mån en politik är framgångsrik borde resultatet kunna utläsas i hur tillväxten utvecklas, i den ökade sysselsättningen och eventuellt i en minskad arbetslöshet. Den goda regionalpolitiken måste också innehålla en samlad svensk strategi inför hur vi ser på strukturfonderna efter 2006. Här behöver mer göras för att man ska kunna använda sig av strukturfonder på ett bättre sätt. En spännande detalj i det sammanhanget är hur Finland lyckats kreera en riskkapitallösning med hjälp av EU:s strukturfonder. Det förslaget kommer säkert att dyka upp och förmodligen mana till efterföljd. Det gäller att vara på bettet i det här sammanhanget, ministern.
Fru talman! Ola Sundell pratar om onda och goda ungefär som det låter när jag läser sagor för mina barn på kvällen. Jag tror att både Ola Sundell och jag är tillräckligt gamla för att inse att varken politiken eller verkligheten är så enkel att det finns bara onda eller goda. Ola Sundell pratar också om mindre statlig styrning. Jag vill slå fast att till skillnad från Ola Sundell är det inte mindre av statligt engagemang eller mindre av statlig förståelse och insikt om vilka stora skillnader som finns i vårt land som jag möter när jag reser runt i landet och träffar företagare och politiker. Det finns inte ett skriande behov av att staten ska ändra sin syn på eller dra tillbaka sitt ansvar för att hålla ihop vårt land, snarare tvärtom. Ola Sundell frågar mig om ett utökat statligt engagemang kan snedvrida konkurrensen när vi nu erbjuder att staten ska ta över en del av de tomma lägenheter som finns runt om i vårt land. Det är nästan en onödig fråga att svara på. Den stora konkurrensen är inget problem i de kommuner där vi nu säger att vi är beredda att ta ett utökat ansvar för de kommunala bostadsbolagen. I de avtal som har tecknats med Bostadsdelegationen ser vi att det var nödvändigt och att det var viktig. Men vi märker också att många av de kommuner som en gång har tecknat de avtalen kommer tillbaka. Man kommer tillbaka därför att utvecklingen inte har stagnerat. Det finns ett behov av nya strukturförändringar. Det finns ett behov av att fortsätta fatta obekväma beslut i många av landets kommuner. Nu säger vi att staten kan vara med och ta en del av det ansvaret, så att kommunpolitiker, tjänstemän, företagare och entreprenörer kan ägna sig åt utvecklingsfrågor i stället för att lägga så mycket av sina kommunala skattepengar på tomma lägenheter. Men skulle det vara så, Ola Sundell, att detta slår ut konkurrensen, kommer statens engagemang lokalt i bostadsbolagen inte att behövas, för då finns det en fungerande bostadsmarknad.
Fru talman! När det gäller ansvaret är det ingen delad uppfattning: Ansvaret för regionalpolitiken som sådan - i varje fall tills vidare, så länge vi inte låter oss anpassas helt till EU - är en statlig angelägenhet. Om det råder ingen tvekan. Vad jag pekade på när det gällde regionalpolitiken, men också näringspolitiken, är en önskan om en minskad statlig detaljstyrning. Fria företagare och fria entreprenörer fattar enligt min mening de här besluten bäst, utan att man från Stockholmshorisont talar om hur saker och ting ska skötas ute i våra bygder och därmed också i de olika företagen. Sedan gällde det fastigheterna och den satsning som ministern har aviserat när det gäller framför allt de kommunala aspekterna. Dels är det fastighetsbolagen som man tänkt köpa in, dels är det de kortsiktiga satsningarna på kommunerna. Nu, i ett läge där man enligt min mening inte åstadkommer förbättrat konkurrensklimat för näringslivet, lägger man betydande medel på dessa kortsiktiga satsningar - köpa bolag och hjälpa kommunerna. Men vad händer efter de här två åren när pengarna är slut, färre människor bor i kommunen och näringslivet kanske inte med den här inriktningen har lyckats åstadkomma några nya jobb? Vad händer då? Är det nya miljoner på väg? Är det nya inköp av fastigheter som gäller? Vad är den framåtsyftande strategin från ministern?
Fru talman! De bästa idéerna finns lokalt och regionalt - hos politiker, hos enskilda, hos medlemmar i föreningar, hos företagare, hos innovatörer, hos högskolor och hos entreprenörer. Vi är oerhört tydliga med det, Ola Sundell, i propositionen. Till skillnad från Ola Sundell är t.ex. Företagarnas riksorganisation i Norrbotten och ordföranden för det som kallas Sista striden, Hans Mörtberg, glada över den tydliga signal vi ger i propositionen när vi säger: Vi har sett att förutsättningarna för att driva företag i olika delar av Sverige skiljer sig oerhört mycket åt. Vi kan utjämna de skillnaderna via politiken till viss del, och vi försöker nu göra det. Det är att visa att politiken kan avgöra förutsättningarna, men politiken kan inte själv vara med och skapa tillväxten. Idéerna finns där. Nu lägger vi pengar på entreprenörerna. Nu lägger vi pengar på samverkansprojekt. Nu lägger vi pengar på samarbete, på föreningar, på organisationer och på andra som har de bästa lösningarna. Sedan skulle det vara intressant att höra om Ola Sundell verkligen tycker att pengar till kommunerna från det kommunala utjämningssystemet, som är så oslagbart i att utjämna skillnader mellan kommuner, verkligen är godis till kommunalråd. Menar Ola Sundell att de 4 miljoner extra som Strömsunds kommun får, där han själv bor, eller de 16 miljoner kronor som Jämtland tjänar på utjämningssystemet är godis till kommunalråd? Tror han inte att man kan använda de pengarna till bibliotek, till barnomsorg, till fritidsgårdar och till mycket annat som enskilda kommuninvånare tycker är välfärd, service och livskvalitet?
Fru talman! Det är uppenbart att när jag talar om regionalpolitiken pratar jag om offensiv i stället för defensiv. Det är också i den här repliken tydligt att ministern svarar för defensiven. Jag fick nämligen inget svar på min fråga: Vad händer när de här 400 miljonerna är använda? Tanken med näringspolitiken och skattepolitiken, fru minister, är nämligen att det är vår uppgift att skapa förutsättningar för tillväxt. Det är min huvuduppgift och det är ministerns huvuduppgift att skapa förutsättningar för tillväxt. Görs inte detta kommer behovet av den här typen av bidrag att fortsätta i det oändliga. Det var den trenden utredningen pekade på och sade att den skulle brytas, till förmån för att regionerna själva ska åstadkomma växtkraft. Det är bristen i propositionen: att man ligger kvar i den defensiva fåran och inte ser till framtiden. Sedan handlade det om att sänka skatten för företagare - bra! Det har vi hävdat hela tiden, så det är inget problem med detta. En fråga jag skulle vilja ställa - kanske ministern kan åstadkomma ett svar i en annan replik - är hur man i det här sammanhanget kan lämna jordbruken utanför denna skattesänkning, liksom skogsentreprenörerna, renskötseln, fiskeriföretagen osv. Det ställer jag mig väldigt frågande till. Jag skulle gärna på något vis i dag vilja få en redogörelse för hur regeringen ställer sig till att man utelämnar dessa för landsbygden så viktiga företag.

Fru talman! Ledamöter och åhörare! Det känns viktigt och riktigt att inleda riksdagsåret med den viktiga fråga som regionalpolitiken utgör. Den föreliggande regionalpolitiska proppen bygger i många väsentliga delar på den regionalpolitiska utredningens förslag. I propositionen föreslås ett nytt politikområde: regional utvecklingspolitik. Syftet med den nya politiken ska vara att uppnå starkare regioner och kommuner, ökad kompetens och kunskap, stärkt företagsamhet, lokal utveckling, attraktiva livsmiljöer och god servicenivå i hela landet. Denna regionala utvecklingspolitik ska gälla hela landet - skärgården, landsbygden, Norrlands inland, Bergslagen, kusten, fjällvärlden och glesbygden. Den forskning som bedrivits i samband med den regionalpolitiska utredningen och i andra sammanhang visar klart att det finns ett samband mellan lokal livskraft, förnyelse och engagemang och tillväxt i regioner för hela landet. Målet för den regionala utvecklingspolitiken ska vara väl fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner i hela landet. Det behövs attraktiva miljöer för människor och företag. Det behövs väl fungerande arbetsmarknadsregioner med tillgång till fungerande kommunikationer - i vid bemärkelse - kunskap och yrkesutbildad arbetskraft. Det behövs väl fungerande offentlig sektor och ett näringsliv som erbjuder arbete med stor variation inom olika branscher. Den här politiken kan från statligt håll genomföras via regional utvecklingspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, transportpolitik, de delar av forskningspolitiken som avser utveckling av innovationssystem, landsbygdspolitik och kulturpolitik. Politiken ska bidra till en hållbar utveckling, ökad jämställdhet, mångfald och integration. Den hållbara utvecklingen omfattar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter. Jämställdhetspolitikens mål innebär exempelvis att kvinnor ska ha lika tillgång till företagande, arbete, utbildning och ansvar för barn och ungdomar som män har samt frihet från könsrelaterat våld. Fru talman! Sverige är ett land med en mångfald av etniciteter, kulturer, religioner, språk och livserfarenheter. Denna mångfald och kraft ska tas till vara för att skapa välfärd och tillväxt i hela landet. Vad finns det då för verktyg för att uppnå denna viktiga och goda intention? Infrastrukturen är ett viktigt instrument, men den behandlas i en kommande proposition. Infrastrukturen för utbildningspolitiken är avgörande för regional utveckling. Utbildning på olika nivåer måste nå dit där människor bor och verkar. Därför finns en rejäl satsning på distansutbildning och lärocentrum. Staten kommer att ta ett större ansvar för att nå de som kommer från studieovana miljöer och på grund av praktiska skäl eller sociala möjligheter inte kan åka till högskoleorter. Förstärkning och utveckling av företag och entreprenörskap behövs i hela landet. Insatserna riktas till företag och företagare i tidiga skeden, till grupper som har högre trösklar till företagande och till företag i regioner där marknaden inte fungerar som i storstäder. Exempel på åtgärder är den 15-procentiga nedsättningen av sociala avgifter i stödområde A, affärsrådgivning till kvinnor, kooperativ utveckling, lokala och regionala resurscentrum. Turistbranschen är en bransch med goda tillväxtoch utvecklingsmöjligheter i Sverige. Denna näring omfattar en rad olika företag, i hög grad små företag på mindre orter. För att stimulera denna näring finns många viktiga förslag, bl.a. forskning om turismen. I många glesbygdsområden är turismen helt avgörande för sysselsättningen. Denna gäller i hög grad för fjällområdena. Den utveckling som sker inom turismen ska naturligtvis vara ekologiskt hållbar. Fru talman! Den kulturella infrastrukturen är en viktig bas för regionernas utveckling. Statens bidrag till teater, dans, musik, regionala museer, arkiv och länskonstnärer syftar till att ge en livskraftig region och attraktiva miljöer för företag och människor. Fru talman! Det är omöjligt att redogöra för alla delar av den regionalpolitiska propositionen, bl.a. för de medel som avsatts för kommuner med kraftig befolkningsminskning. Det är viktigt att kommuner som har en kraftig befolkningsminskning får ett tillskott så att de har möjlighet att utveckla ett näringsliv och attraktiva miljöer och behålla servicekraft i kommunen. I hela landet finns ett stort engagemang och många eldsjälar. Det finns byalag som vill göra mycket för att deras orter eller byar ska leva och behålla offentlig och kommersiell service. Dessa grupper och ideella organisationer kommer med denna proposition att få små ekonomiska medel för att förverkliga sina idéer. Det kommer att inrättas lokala utvecklingsprogram för kommersiell service. Fru talman! Det är viktigt att slå fast att statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden verkar för att de regionalpolitiska målen uppnås. Det behövs tydligare roller över vad som är kommunens ansvar och vad som är statens ansvar. De regionala tillväxtprogrammen är viktiga instrument för tillväxt och livskraft i alla regioner. Dessa program ska ge en hållbar utveckling. Tillväxtprogrammen ska utarbetas i breda partnerskap där alla är delaktiga - kvinnor och ungdomar. Regionala resurscentrum måste vara mer delaktiga i detta arbete. Ansvaret för regional balans och ökad sysselsättning och uthållig tillväxt kan inte bäras av denna regionalpolitiska proposition. Ansvaret måste delas av alla aktörer och medborgare i hela Sverige.

Fru talman! Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi gav 1999 ut en rapport skriven av Heléne rapport om tro och vetande. Under ett par års tid arbetade den regionalpolitiska utredningen, och man presenterade ett brett analysmaterial och en rad förslag i sitt slutbetänkande för snart ett år sedan. Riksdagens revisorer genomförde i våras en studie av Glesbygdsverkets roll i regionalpolitiken, och Riksrevisionsverket skriver i en utvärdering att "länsstyrelserna hushållar dåligt med statens pengar när de fördelar regionalpolitiskt företagsstöd". Den vassaste rubriken på en utvärdering står nog ändå Dsrapporten 2000:60 för: Bra träffbild, fast utanför tavlan. Det är en ESO-rapport om EU:s strukturfonder. Alla dessa utredningar, utvärderingar och rapporter har kritiska synpunkter på den förda politiken. Förväntningarna på förändringar var alltså stora när regeringen så i förra veckan äntligen presenterade sitt epos, En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Tyvärr infriades inte förväntningarna. Det jag, och många med mig, hade hoppats var att regeringen skulle ha tagit till sig av kritik och förslag och växlat spår från ett åtgärds och bidragstänkande till mera generella grepp som, enligt min mening, verkligen skulle gynna de små företagen, bönderna och många kvinnors s.k. mikroföretag. Det skulle vara sänkta skatter och avgifter, förenklade regelverk och deklarationer m.m. Men regeringen talar i stället om fler utredningar, fler kommittéer och program, delegationer och system. Och mellan en rejäl skur med pengar över kommuner där befolkningsminskningen är påtaglig och en annan skur över kommuner som har stora ekonomiska bekymmer med tomma hyreshus, duschas det främst i stödområde A med några miljoner hit och några dit. Man kan ju förmoda att dessa pengar framöver kommer att kallas Messingpengarna i likhet med Persson och Wernerssonpengarna. Ack, om det ändå hade varit guldpengar! Fru talman! Vi kristdemokrater tror inte att den medicin som regeringen nu doserar kommer att fungera. Varför skulle den det? Det är ju samma slags medicin som man har försökt med under långa tider och som verkligen har analyserats i utvärderingarna. Det är min och kristdemokraternas bestämda uppfattning att om småsamhällen, landsbygd och glesbygd ska ha någon chans måste ett underifrånperspektiv locka fram människors kreativitet och skaparkraft. Det måste vara mödan värt att starta och driva en verksamhet. Den minsta gemensamma nämnaren i ett sådant sammanhang är sällan länsstyrelserna, ja kanske inte ens kommunen utan en ännu mindre enhet som byalaget, sockenrådet eller samhällsföreningen. Det är alltid i huvudet på en eldsjäl det börjar! Vi kommer att utveckla de tankarna i den motion vi ska väcka om ett par veckor. Det är väl ingen överdrift att påstå att tillväxtavtalens tillkomst och framväxt gjordes med en central styrning. Senast i går fick jag bekräftat att kommunerna generellt sett inte varit några särskilt aktiva deltagare i regionala partnerskap. Hemma i Kronoberg säger man att näringslivets folk slutar att engagera sig. Det går för långsamt, det händer för lite och det finns ju inga nya pengar! Men regeringen rullar på i samma hjulspår och skriver på s. 115 i propositionen: "De regionala tillväxtprogrammen bör utgöra basen i det långsiktiga arbetet för en hållbar regional utveckling." Det är uppifrån-och-ned. Tillväxtavtalen måste bli en kommunal angelägenhet dit de statliga pengarna lokaliseras. Och eftersom vi, som jag nyss sade, borde ha lägre skatter och avgifter generellt för de små företagen, som är landsbygdens kännemärke, behövs det inte så stora statliga pengar för att kommunerna ska ta på sig bra mycket av samordningen. Fru talman! Kristdemokraterna är överens med regeringen om att ett ekonomiskt utjämningssystem är avgörande för att många kommuner ska ha möjlighet att erbjuda en rimlig grundservice till sina medborgare. Nu vill regeringen komplettera det mellankommunala systemet vi har genom att skjuta till ännu mer statliga pengar till de kommuner som har haft en kraftigt minskande folkmängd de senaste tio åren. Jag avläser faktiskt detta, statsrådet Messing, som att regeringen underkänner den mellankommunala delen i det nuvarande systemet. Och det är väl inte så konstigt. Ska nu de kommuner som har skött sina bostadsföretag - jag sitter själv med i en sådan företagsstyrelse - också vara med och betala för andras överetablering? Nej, följ det kristdemokratiska förslaget sedan flera år och gör hela utjämningssystemet baserat på statlig finansiering. Vi anser att det nuvarande systemet är kontraproduktivt. Den kommun som kreativt driver på och har tillväxt straffas ju med att inte få behålla en del av "vinsten"! En för oss kristdemokrater viktig fråga som jag inte sett omtalad i propositionen är boendet på landsbygden och i glesbygden. Det måste blir enklare att få bygga. Strandskyddsreglerna måste mjukas upp. Låt kommunerna få ansvaret för dispenserna! Ta bort fastighetsskatten och förmögenhetsskatten! De är direkt skadliga skatter. Också här, och kanske i synnerhet när det gäller boendet, gäller det att locka fram människors kreativitet och vilja att ta ansvar för att förverkliga sina livsprojekt för sig själva och sina familjer. Gör det möjligt för folk att bosätta sig också vid sjöstränder och längs vattendragen! Låt mig ta ett litet exempel. Strandlinjen runt Bolmen hemma i Småland är 38 mil. Det finns ungefär 3 000 människor som bor på någon kilometers avstånd från stranden. Jag räknade ut att varje skalle har 1,3 kilometer för att doppa sig i vattnet om man vill, men man får inte komma i närheten. Där är det stopp och belägg, men kommunerna vill. Vad som däremot berörs i propositionen är de kommunala bostadsföretagens tomma lägenheter och den belastning de är för ekonomin i många kommuner. Man kan ju fråga sig om det är en regionalpolitisk fråga. Vi tycker inte att det är bra att också där gå in med en rejäl skur pengar. Avsikten är tydligen att bärga allmännyttan på bekostnad av de privata bostadsföretagen. Snacka om konkurrensneutralitet! Och tydligen ska Bostadsdelegationen få förnyat och fördjupat mandat att trampa på och dela ut pengar. Bland de 36 kommuner som fått ett avtal med delegationen är faktiskt socialdemokratiskt styrda kommuner överrepresenterade enligt Riksdagens revisorer. Fru talman! Jag vill också kommentera den nygamla modell med nedsättning av socialavgifterna med ytterligare 10 % som regeringen föreslår för företagen i stödområde A utöver de generella 5 % som redan finns. Några ledamöter ur näringsutskottets regionalpolitiska grupp var i Bryssel och talade med handläggare för den regionalpolitiska enheten för Finland, Sverige och Danmark. Vi tog upp frågan med dem om den tidigare nedsättningen på 8 % som vi förbjöds att fortsätta med strax före årsskiftet 2000/2001. Vi frågade varför vi inte fick fortsätta. Vi fick ett något kryptiskt svar att tolka efter eget skön. Man sade helt enkelt att den svenska regeringens förhandlare var så oflexibla. Jag kan tillägga att jag pressade dem här, och jag fick svaret flera gånger. Nu föreslår alltså regeringen ett omtag, denna gång med en utökning på 10 % till en nedsättning på 15 %. Man åberopar EU-regler om s.k. försumbart stöd. Det som är värt att märka är att medierna har glidit förbi att det är både tak och stängsel på den här nedsättningen. Nedsättningen av avgifter slår i taket vid en lönesumma på 852 000 kr per år. Det motsvarar 3-4 anställda samt företagaren. Stängslet finns där eftersom en rad branscher är undantagna. Kol-, stål-, jordbruks-, fiske och transportsektorn nämns särskilt. Jag tror faktiskt att det är många företagare som blir besvikna när det så småningom går upp för dem vad detta innebär. Det bidde knappt en tumme. Ett exempel kan vara ett företag som jag har några uppgifter om. Det har en omsättning på ca 8 miljoner. År 1999 fick de ungefär 184 000 kr i nedsättning. Med regeringens förslag får de 127 800. Jag tror faktiskt att de extra 56 000 kronorna hade varit bra att ha för företaget som ligger längst uppe i Tornedalen. Men det låter väldigt bra att onyanserat kabla ut i massmedierna att man har fixat det - 15 %. Fru talman! Det sagda kan vara nog. Kristdemokraterna återkommer med ståndpunkter och synpunkter i motioner dels med anledning av budgetpropositionen, dels med anledning av den regionalpolitiska proposition som vi nu ska bordlägga för beredning.
Fru talman! Det finns ett talesätt som heter att en lögn hinner färdas från Istanbul till Konstantinopel innan sanningen har fått på sig tofflorna. Det kändes verkligen så när jag lyssnade på Harald Bergströms utläggning över statsstödsreglerna i EU och vårt förslag om en nedsättning av socialavgifter. Jag tror att alla företagare i stödområde A har glasklart för sig de regler som gäller. Jag har själv träffat mängder av representanter därifrån, och alla vet att samma tak gäller här som vid en nedsättning på 5 %, som vi har haft tidigare. Alla vet också att de begränsningar vi nu har fått göra när det gäller vilka företag som får del av nedsättningen beror på EU:s statsstödsregler. Kol, stål, fiske och jordbruk får inte inkluderas i det här stödet. Den kritik vi fick från EU för det gamla stödet, som var på 8 %, grundade sig framför allt på att nedsättningen då finansierades med regionalpolitiska pengar. Man menade att det snedvred konkurrensen. Den nedsättningen riktade sig också delvis till andra branscher. Nu har vi gått vidare och föreslår det stöd som EU har bett oss titta vidare på. Det är en kombination med det stöd som utredningen också pekade på. Jag tror att det är bra om vi tar ett gemensamt ansvar för att hålla oss till de statsstödsregler som EU har, Harald Bergström, när vi nu är medlemmar i EU. Sedan skulle det vara intressant att höra vad Harald Bergström tycker om de pengar som vi satsar i propositionen. Vi pratar om en skur pengar till kommunerna på 400 miljoner kronor och 3 miljarder för bostadsbolagen. Vi pratar om en skur pengar till företag på 600 miljoner kronor. Men ni nämner inte i debatten den skur pengar till distansutbildningsplatser på 200 miljoner kronor som vi också föreslår, den skur pengar på 50 miljoner kronor till turistnäringen eller de 30 miljoner kronorna till kooperativa utvecklingscentrum. Jag menar att de pengarna är oerhört viktiga för att slå vakt om att utvecklingen sker lokalt och regionalt och för att slå fast att det är underifrån som idéerna till tillväxten är som starkast.
Fru talman! Låt mig först ta upp det sista om en skur pengar. Det är väl bättre om pengarna kommer underifrån, dvs. som grundvatten, att gödsla med för att få det att växa i stället för att dråsa ned ovanifrån och ibland kanske t.o.m. skölja med sig en del, för att använda ett småländsk uttryck. Jag tror inte riktigt på att det ska vara så bra med pengar. Det finns bidragspengar som jag personligen anser är giftiga. Jag har själv försörjt mig som utvecklare och produktmakare i 30 år. Jag vet hur villkoren är. När jag en gång kom till Utvecklingsfonden blev jag skrämd av de regler som då gällde. Släpp i stället folk fria att utvecklas själva! Gå den generella vägen över att ta bort skatter! Javisst, vi har sänkningen av de sociala avgifterna med 10-15 %. Men låt oss i stället gå över generella bidrag som också gäller hemma i Småland. Vi har faktiskt också glesbygd, Ulrica Messing. Vi har faktiskt också många mil att köra. Vi har faktiskt tunnsått i den socken jag bor i. Om vi också får del av detta kanske tusen blommor kan blomma även där, vilket jag hoppas på.
Fru talman! Det förslag vi nu lägger fram tar helt enkelt sin utgångspunkt i hela landet. Vi har tittat på i vilka kommuner befolkningsminskningen har varit störst. De 300 miljoner kronor som vi nu vill att kommunerna ska få ta del av under de kommande två åren fördelas enligt SCB:s uppgifter om befolkningsminskningen. De kommuner som har haft en befolkningsminskning på mer än 5 % under de senaste tio åren får del av pengarna. Vi har hela landet som perspektiv när vi tittar på detta. Sedan kan man kalla detta för ett guldregn om man vill, men jag tror inte att kommunalråd råder över hur många barn som föds i deras kommuner. I dag är välfärden i kommunerna tätt förknippad med hur många människor som bor på en plats och kan vara med och bidra till den generella välfärden. De pengar vi nu föreslår till kommunerna betyder inte att kommunalråd, tjänstemän eller någon annan slipper den omstrukturering som man står inför. Alla måste anpassa sin organisation efter de människor som bor där, men vi ger dem lite mer tid. Vi säger att vi tar ett gemensamt ansvar för hela vårt land. Vi tar ett gemensamt ansvar oavsett var de unga och de gamla bor. Det är intressant att höra att Harald Bergström ändå delar min uppfattning att det kommunala utjämningssystemet är oslagbart när det handlar om att ta ett gemensamt ansvar i det perspektivet. Jag vill vidare säga att jag delar Harald Bergströms uppfattning att strandskyddet måste ta regional hänsyn. Det ligger nu ett uppdrag på Naturvårdsverket att lägga fram ett förslag till hur vi starkare ska kunna slå vakt om de strandskydd som vi upplever är utsatta för olika typer av hot och tryck och där lagen måste vara väldigt stark. Man måste också bli bättre på att se att det på platser i vårt land, som Harald Bergström själv nämnde, finns en oerhört stor rikedom i närheten av stränder och vattendrag, som vi naturligtvis kan vara generösa med.
Fru talman! Jag nämnde tillväxtavtalen, och där ser jag - och inte bara jag - en uppifrån kommande styrning, som faktiskt nästan förlamar det lokala initiativet. Jag vill komma fram till en vändning av det perspektivet. Jag inser faktiskt inte, fru Messing, att de tiotals och upp till fyrtiotalet miljonerna till olika verksamheter vänder så mycket på perspektivet. Det är trots allt fråga om riktade bidrag, inte om utvecklingspengar som man känner att man själv tjänar och har arbetat in. Det påminner om det som pojken sade: Veckopengarna, farsan, kan jag använda till vad som helst, men de pengar som jag tjänade när jag plockade potatis är det annat med. Så tror jag att det är också för folk ute i landsbygden. Jag skulle till slut vilja säga: Släpp fångarna loss! Det är snart vår igen.

Fru talman! Den proposition som vi för närvarande diskuterar är En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Träffande nog är livskraft i hela landet namnet på Centerpartiets kampanjarbete sedan många år tillbaka på detta område. Fru talman! Det finns en hel del i den här propositionen som är bra. Centerpartiet kommer självfallet att ställa sig bakom många av förslagen i den när vi tittar närmare på dem. Men jag vill samtidigt inledningsvis säga att det är vår plikt att kritisera det som är dåligt och felaktigt och framför allt att peka på det som saknas i den här propositionen, och det är mycket. Låt mig också inledningsvis få säga, fru talman, att mycket av det som är bra har det funnits majoritet för i den här kammaren sedan flera år tillbaka. Man har från regeringens sida på de punkterna inte visat någon handlingskraft som hade kunnat leda till en annan utveckling i bra många kommuner och områden i Sverige. Det är inte utan att man förvånas och förundras över den nyvunna handlingskraft som regeringen tycks ha funnit mindre än ett år före det stundande valet. Denna proposition förefaller mig, fru talman, vara en läpparnas bekännelse. Propositionen uppvisar inte någon ärlig vilja att göra något rejält åt en sak som är allvarlig i stora delar av vårt land. Att det handlar om något slags läpparnas bekännelse blir alltmer uppenbart när regeringen samma dag som den presenterar den här propositionen också lägger fram en proposition om de framtida regionerna där man avlövar regionerna beslutsmakt. Man inrättar inte några fler folkvalda organ utan bibehåller de indirekt valda. Man inför dubbelkommando genom att både landsting och regionala samverkansorgan bibehålls respektive inrättas, och man stärker landshövdingarnas och länsstyrelsernas roll samtidigt som man centraliserar makten över länsstyrelserna. Alltså: Medan statsrådet Messing presenterar förslag för livskraft i hela landet avskaffar statsrådet Lövdén med kallt stål det självbestämmande som skulle göra dessa möjliga att genomföra. Med en sådan politik för självbestämmande är enligt min uppfattning allt tal om livskraft meningslöst. Fru talman! Pengamässigt förefaller regeringens viktigaste förslag vara att 3 miljarder kronor ska anslås för att avveckla bostäder. Det är kanske gott och väl, men jag har i sanning svårt att se att en avveckling av bostäder i sig kan leda till utveckling av svensk landsbygd och landsort. Förslaget förefaller ha hamnat i fel proposition. Regeringen har valt att resignera och ge upp. Förslaget lindrar plågan i de kommuner som sakta men säkert dör ett slags sotdöd, i stället för att möta problemen med offensiva insatser som skapar tillväxt och framtidstro. Såvitt jag kan förstå finns det inte heller så mycket s.k. nya pengar, utan det är mest gamla pengar, som används en gång till. De nya pengar som finns i den här propositionen kan i statsbudgetsammanhang närmast jämföras med öresutjämning. Nej, fru talman, en annan politik för livskraft i hela landet måste handla om att ta till vara människors förmåga och idéer och ge utrymme för människor att växa. Då räcker det inte med en regionalpolitisk proposition, utan då måste vi ha ett annat sätt att se på hela politiken. Regeringen presenterar ett paket med åtgärder men glömmer bort att tillväxt, självbestämmande och livskraft måste prägla hela politiken och alla politikområden. Livskraft i hela landet är inte främst en fråga för regionalpolitiken. Det är också och framför allt en fråga för utbildningspolitiken, näringspolitiken och kommunikationspolitiken, för att nämna några stora politikområden i sammanhanget. Det är dessutom där som pengarna finns. Det är där de stora investeringarna görs, inte avgränsade insatser under några få år, som föreslås i den här propositionen. Fru talman! Ett annat problem som jag har nämnt med den här propositionen gäller inte vad som står i den utan framför allt de förslag som den inte innehåller. Bland det viktigaste i sammanhanget är de infrastrukturförslag som inte finns här. Det kommer kanske en infrastrukturproposition om några dagar, och ännu har vi inte sett de förslag som innebär att man tar tag i eftersläpningar, uteblivna investeringar och förbättring av vägar, framför allt det finmaskiga vägnätet. Det är fråga om vägar som i dag på många håll i landet får en tallrik morgongröt att verka stabil. Regeringen har sedan lång tid tillbaka talat om IT infrastruktur i hela landet. Med det stöd som man har lagt fram åstadkoms inte någon likvärdig infrastruktur i hela landet på detta område. Medan stora företag i stora städer åker fram på de digitala motorvägarna får småföretagaren i landsorten nöja sig med en skakig telefonförbindelse. Pengamässigt anslås i propositionen 50 miljoner kronor för att lära företagarna att använda IT. Det tror jag att de kan. Företagarna och hushållen på landsorten måste få tillgång till de digitala vägarna. De måste få en sådan infrastruktur att de kan använda de kunskaper som jag påstår att de redan har och därmed ges förutsättningar för utveckling och tillväxt. Fru talman! Man talar mycket och väl om forskning, om kluster och om innovationssystem i den här propositionen. Med pengar att fördela bygger man ut utbildningen, och det kan väl vara gott och väl, men man glömmer forskningen. Man glömmer förutsättningarna för att ge de regionala högskolorna möjligheter att tillsammans med de omgivande företagen satsa på forskning i sina områden. Den gröna sektorn, fru talman, är viktig för jobb och tillväxt i hela landet. Den är grunden för Sveriges största nettoexport. Den sätts på undantag i propositionen. År efter år har statsministern i regeringsförklaringen talat sig varm för de areella näringarna. År efter år har näringens företrädare väntat på konkreta förslag. Kompensation för de höga skatterna dröjer, och löftena om likvärdiga konkurrensvillkor sviks. Miljöstöden, som vi har förhandlat oss till efter hårt arbete inom EU, utnyttjas inte fullt ut i Sverige - detta för att ta några exempel på det området. Fru talman! Det finns en annan väg för Sverige att gå, en annan politik, en politik som bygger på tilltro till människor, till människors förmåga att ta ansvar för sig själva och för andra, för bygden och regionen. Det är en politik som ger utrymme för livskraft, livskvalitet och inte minst självbestämmande i hela landet. Med en sådan politik läggs också grunden för den tillväxt som måste till för att vi ska ha fortsatt välfärd i alla delar av vårt land. Det måste vara en politik där det inte bara talas väl om forskning utan också anslås pengar till landets högskolor att utveckla forskningen i samverkan med omkringliggande företag. Det måste vara en politik där man inte bara talar om likvärdiga konkurrensvillkor för den gröna sektorn utan också släpper fram pengar till densamma. Det måste vara en politik som inte bara fascineras av informationsteknikens möjligheter och vill att den ska komma alla till del utan som också innebär förslag om hur bredband faktiskt kan nå ut till alla företag, skolor, postkontor och hushåll i landet. Det måste vara en politik som inte bara innebär att det läggs fram ett program för infrastrukturen på tio års sikt utan också ser till att programmet kan förverkligas år efter år och månad efter månad. Det är, fru talman, dags för en ny politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Vi kommer i vår motion att återkomma med de konkreta förslag som vi anser behöver genomföras för att vi ska få detsamma.
Fru talman! Jag vill först tacka för den tilltro som Eskil Erlandsson verkar ha till min förmåga att sy ihop alla politikområden. Han eftersträvar mera av innehåll från infrastrukturpropositionen och mera av innehåll från regionala propositioner och regionpropositionen i den proposition om tillväxt som jag nu svarar för här i kammarens debatt. Visst är det så att all politik och alla politikområden måste vara med och ta ett ansvar för de regionala effekter de för med sig, men det måste också vara så att alla politikområden måste ha ett ansvar för att lämna förslag i den riktningen, vart och ett för sig, till riksdagen. Nu är två propositioner presenterade, och en tredje kommer under de närmaste dagarna. Jag tycker att vi debatterar den proposition som jag har lämnat i kammaren i dag. Eskil Erlandsson säger att det handlar om läpparnas bekännelse och att det saknas offensiva förslag, och så talar han om forskning. Vi har gjort och gör stora satsningar på forskning. Men vad är det för fel på de förslag som ligger och som har en koppling till forskningen? Vi föreslår pengar för att utveckla de kluster som finns i vårt land, i Norrlands inland och i södra delarna av Sverige, där entreprenörer, utbildningen och kommuner har en oerhört aktiv roll. Är det fel? Är det fel att föreslå en satsning på distansutbildning och höja priset på distansutbildningsplatserna? Är det fel att stötta kommunala lärcentrum så att fler människor har en chans att bo kvar i sin hemort och ändå få högre utbildning? Är det fel att vi föreslår att Rikstrafiken ska ta ett ökat ansvar för inrikesflyget och att man också får en chans att köpa flygkapacitet på kommunala flygplatser som Sveg, Torsby och Hemavan? Är det det som är fel i propositionen, Eskil Erlandsson? Eller är det bara mera av forskning som ni hade önskat er? När Eskil Erlandsson nu säger att det finns en annan väg för den regionala politiken, en väg som är mera offensiv, undrar jag hur Eskil Erlandsson ska kunna beträda den vägen tillsammans med partier som går till val på att avskaffa det kommunala skatteutjämningssystemet. Hur ska det gå till?
Fru talman! En av regeringens skyldigheter är att se till helheten inom alla politikområden. Jag tycker att i det här sammanhanget har regeringen helt missförstått den uppgiften eller inte velat ta den till sig. Samtidigt som man presenterar den här propositionen, som vi i dag debatterar, presenterar man en proposition som går stick i stäv med denna och där man inte känner tilltro till regioner, människor att utvecklas efter sina förutsättningar, efter sina förmågor, utan snarare koncentrerar makten i den kungliga huvudstaden och regeringen. Detta är det jag vänder mig mest emot i den delen. Jag sade inledningsvis att många av förslagen i propositionen kommer vi att tillstyrka. Många av de förslag som statsrådet räknade upp tycker vi är bra, för de ger förutsättningar för de bygder som omnämns i sammanhanget. Men det jag särskilt vill peka på i den här debatten är några saker som jag anser har glömts bort. Ett stort område som har glömts bort helt och hållet är forskningen. Den är jätteviktig för att företag och människor ska kunna växa i alla delar av landet. Då räcker det inte med forskning vid de stora universiteten, utan den forskningen måste komma också de mindre regionala högskolorna till del.
Fru talman! Jag instämmer helt i att de regionala högskolorna har en stor och viktig roll som motorer för enskilda personer, för företagare, för näringslivsstruktur, för kommuner runt om i vårt land. Jag bor i en region som har fått ändra skifte i sin struktur tack vare en växande regional högskola. Jag vet vad det betyder för våra traditionella bruksorter. Jag stöder det fullt ut. I propositionen lägger vi tonvikten på den lokala och regionala utvecklingen. Vi förstärker arbetet med det som har varit tillväxtavtal och som nu ska bli tillväxtarbete. Vi erbjuder kommunerna tillsammans i kommunal samverkan att utveckla olika typer av service inom räddningstjänst, inom vården och mycket annat där vi vill se mera av samarbete. Vi lägger mycket pengar på kooperationen, byalag, folkrörelseråd, den sociala ekonomin. Det är de som finns lokalt, Eskil Erlandsson. Det är där vi ser att idéerna, entreprenörerna och viljan till förändring är som starkast. Det är de som har svaren. Det är de som ska få förtroendet, och det är där vi lägger resurserna. Men hur är det, Eskil Erlandsson, med det kommunala skatteutjämningssystemet? Vågar Eskil Erlandsson svara på frågan hur ni ska beträda en väg som minskar klyftorna i vårt land men som tar avstånd, som moderaterna önskar, från det kommunala utjämningssystemet? Hur ska det gå till?
Fru talman! Jag ska börja med skatteutjämningen. Det är min och Centerpartiets uppfattning att vi måste ha ett kommunalt skatteutjämningssystem, ungefär i den tappning som vi har det i dag. Vi har därtill som parti i regeringsställning varit med om att forma det systemet, att utveckla detsamma. Vi står för det och kommer fortsatt att stå för det. I den delen kan statsrådet vara lugn och trygg.

När det gäller forskning och utveckling säger jag att det är jättebra att det anslås mer pengar till mer utbildning, speciellt vid de regionala högskolorna, institutioner som tillhandahåller distansutbildningar, osv. Men var är forskningen, statsrådet? Den får vi inte glömma därför att de företag som finns runt de regionala högskolorna behöver också forskningsresurser för att utvecklas i sin tur. Det anser jag, fru talman, saknas i den här propositionen.

Fru talman! Som ledamot i den för nästan exakt ett år sedan, närmare bestämt den 27 september, avslutade Regionalpolitiska utredningen har jag självfallet sett fram mot den regionalpolitiska propositionen med mycket stor nyfikenhet. När den nu har lagts fram känner jag mig både glad och besviken. Jag är glad över att det talas mycket om regional utveckling och besviken över att det största anslag som föreslås - om jag nu har läst rätt - är de livligt diskuterade 3 miljarderna till sanering av kommunala bostadsföretag. I utredningen var vi överens om att det är nödvändigt att försöka att få en ny syn på den politik som vi bedriver för att skapa möjligheter för alla delar och regioner i landet att leva vidare. Vi var också tämligen överens om att minska på de selektiva stöden och satsa på generella åtgärder som är bra för alla i glesbygden. Folkpartiet är av den bestämda uppfattningen att selektiva stöd sällan gör någon större nytta. Vi hade önskat att de hade tagits bort. Nu föreslår regeringen att man ska ta bort småföretagsstödet. Det är allt. Men t.ex. sysselsättningsstödet och en del andra stöd får vara kvar tills vidare och ska utredas - en gång till! Vi har ju faktiskt i utredningen redovisat material som visar att sysselsättningsstödet inte ger långsiktiga effekter i de företag som har fått det. Varför utreda igen? Jag är väldigt glad över att regeringen föreslår sänkta arbetsgivaravgifter i stödområde A, men jag är besviken över att nivån är alldeles för låg. Jag - som många andra - har varit på besök hos företagaren Hans Mörtberg i Övertorneå. Hans korrespondens med EU-kommissionären Mario Monti har visat att EU går med på en nedsättning upp till en summa av Här i debatten har det talats om att lönesumman ska ligga på den nivån, men enligt de uppgifter som jag och utredningen har fått är det nedsättningen som får uppgå till 100 000 euro. Där måste vi kanske få klarhet. Men, som sagt, så långt vill inte regeringen gå. Varför inte? Det vore väl bättre att använda pengarna till det än till Bostadsakuten. Jag och mitt parti kan inte förstå hur 3 miljarder till de kommunala bostäderna ska fungera som tillväxtfaktor. Dessutom blir det - som flera här har sagt - lite märkligt att de kommuner som har ansträngt sig och någorlunda klarat av att hantera sina lägenheter nu blir utan hjälp, medan de som har varit mindre restriktiva ska få stöd. Man borde för länge sedan ha sålt ut lägenheterna som bostadsrätter, enligt vår uppfattning, men jag vet att det är kontroversiellt. Det föreslog jag i Lycksele för sju åtta år sedan, men jag fick förstås avslag. Det hade nog känts bra för majoriteten i vår kommun i dag om man hade gjort det. Man kan misstänka att det här förslaget är till för att, som någon sade häromdagen, lugna de socialdemokratiska politikerna i de "röda" kriskommunerna. Det här har diskuterats under dagen, men jag har fortfarande den uppfattningen.

Sammantaget är det många bra förslag, men de förutsätter lokalt och regionalt självbestämmande. Därför är det synnerligen motsägelsefullt att regeringen - jag tar mig friheten att nämna det, trots att statsrådet tydligen inte gillar det - samma dag som man lade fram den regionalpolitiska propositionen - där det, precis som Eskil Erlandsson har sagt, talas mycket om beslut på den lokala och regionala nivån - lade fram en proposition om regional samverkan och statlig länsförvaltning, som enligt Folkpartiets mening går åt rakt motsatt håll. Försöken med folkvalda regionparlament ska stoppas. Regeringen föreslår i stället att man ska inrätta kommunalförbund. Mer makt åt landshövdingarna - statens förlängda arm - och mindre makt åt folket! För att återgå till regionalpolitiken kan jag också nämna att vi tycker att det är bra att staten tar mer ansvar för småflygplatserna, men det är mindre bra att det - såvitt jag har hunnit att se - inte finns något förslag till billigare persontransporter. Infrastrukturen är A och O för regional utveckling, och därför hade det varit bra om vi hade fått förslag på det området i samma proposition eller åtminstone samtidigt. Nu väntar vi med spänning på morgondagen då den här propositionen för tredje eller för fjärde gången har aviserats. Vi i Folkpartiet är nöjda med att man inte har föreslagit något särskilt glesbygdsavdrag, men vi hade gärna sett en särskild rätt till avdrag för resor till och från barntillsyn - en nödvändig utgift för inkomstens förvärvande för de allra flesta småbarnsföräldrar. När det gäller utbildningsområdet finns det flera bra förslag: ökad satsning på distansutbildning och utlokaliserad utbildning, kommunala lärcentrum m.m. Det är verkligen angeläget att kommunerna får stöd för de extra kostnader som de har för den utlokaliserade utbildningen: för studielokaler, kårlokaler för studenterna etc. Jag hade i går tillfälle att besöka det nya studenthuset i Lycksele, en verklig oas för de studenter som nu finns i vår stad, men det innebär en stor utgift för kommunen. Det är bra om vi får hjälp till detta. Det känns också positivt att regeringen vill göra regionala kultursatsningar enligt den regionalpolitiska propositionen. Samtidigt är det negativt att det i regionpropositionen föreslås att regeringen ska ta tillbaka beslutanderätten över bl.a. statsbidrag till regionala kulturinstitutioner. Det hela är lite motsägelsefullt. Vad är egentligen avsikten? Till sist: Det övergripande intrycket efter en snabb genomläsning är att det ändå finns en hel del bra förslag i propositionen om tillväxt och livskraft i hela landet, men det mesta kan givetvis göras mer och bättre, och vi tycker att en del bör tas bort. Jag har nämnt en del exempel här, och mer kommer i vår motion om ett par veckor. Men även jag har klart för mig att ingen av oss har sjöar av pengar att ösa ur. Därför gäller det för oss alla att det som satsas blir rätt.
Fru talman! Jag vill säga något kort om Yvonne Ångströms funderingar kring företagsstöden. Alla typer av generella stöd och riktade stöd kan ifrågasättas. Under mina resor runtom i landet under det senaste året har jag konkret diskuterat de åtgärder som jag förfogar över inom regionalpolitiken. Jag har då mött tillräckligt många företagare som har vittnat om att för dem har t.ex. transportbidraget varit avgörande för möjligheten att ha ett företag kvar i Örnsköldsvik och ha sin marknad i Mälardalen eller i Fram till dess att jag har ett svar på frågan hur deras förutsättningar ska bli likvärdiga över landet, oavsett var företagen ligger, anser jag att det finns starka skäl att ha kvar de företagsstöd som vi nu föreslår. Sedan vill jag också säga att i Hällefors, i Hofors och i Smedjebacken är inte den stora frågan om kommunledningen kan acceptera bostadsrätter eller inte, utan den stora frågan är hur man ska se till att de människor som bor där just nu vill stanna kvar, driva företag och föda barn. Det är där man tappar allra flest invånare. Oavsett formen för driften är verkligheten sådan att man behöver riva hundratals lägenheter.
Fru talman! Jag är inte överens med statsrådet om att alla typer av selektiva stöd är bra. Jag har också gjort rätt många resor. De företagare som jag har pratat med i Västerbotten tycker i varje fall att t.ex. sysselsättningsstödet inte är värt att ha kvar. Jag vet att vi och företagarna kan ha olika uppfattningar, men Folkpartiets uppfattning kvarstår, att man ska vara väldigt försiktig med selektiva stöd. När det gäller omvandlingen till bostadsrätter sade jag att man borde ha gjort det mycket tidigare när det fanns tid. I dag förstår jag att det inte går. Men jag tycker fortfarande inte att 3 miljarder till bostadsföretagen är en bra satsning. Där har vi olika uppfattning.

Fru talman! Eftersom ni, mina kära ledamöter här i kammaren, förmodligen som jag sitter och skriver motioner och kanske just nu t.o.m. skulle ha haft gruppmöte, tänker jag inte inleda med nödvändigheten av att hela Sverige ska leva, för det vill vi ju allihop. Ingen skulle säga emot mig. Dessutom har Ulrica Messing i sitt inledningsanförande, tycker jag, pläderat väl för hur hela Sverige kan leva. Dock kan Sverige leva på olika sätt utifrån olika förutsättningar i olika delar av landet. Fru talman! Av de 4 miljarder som finns i regionalpolitiska medel, och då har jag inte inkluderat AMS-medel, fick den här propositionen en del av anslagssparandet att arbeta med. Utifrån dessa marginella förutsättningar, verkligheten, finns mycket gott i propositionen. Jag tycker att det är ett skickligt arbete som har gjorts. Men självklart är vi från Miljöpartiets sida inte nöjda med alla frågor, och jag återkommer till det senare. Utgångspunkten för den regionalpolitiska propositionen är densamma som den tidigare utredningens. Utredningens förslag var till stora delar enhälligt. Regionalpolitik är till för hela landet. Fokus sätts på att skapa fungerande lokala arbetsmarknadsregioner. En nyckelfråga för de glest befolkade delarna är få större lokala arbetsmarknadsregioner därför att företagen i dag skyr de små arbetskraftsregionerna. De är rädda för att drabbas av kompetensbrist. Eftersom socialdemokraterna i stort sett inte har velat ha några förändringar av de existerande stödformerna, har förhandlingarna kring propositionen i huvudsak gällt frågor vid sidan av - ett stödstrumpssamarbete skulle man kunna kalla det för - men är icke att förakta. Några frågor där Miljöpartiet känner ett extra ansvar för innehållet vill jag lyfta fram. Vi vill ha nya satsningar på entreprenörskap. Här lovar vi nya satsningar. Frågan ska få en skjuts framåt. Och tack vare samarbetet finns det krav på mer pengar för att utveckla träindustrin. Vi hoppas från Miljöpartiets sida att på sikt få slut på bananrepubliktänkandet, att man ska köra ut råvaror med långtradare för att sedan köpa in förädlade produkter dyrt, utan att man ska förädla på ort. Vi säger också att tack vare samarbetet har stödet till innovationer och kluster ökat, nu med sammanlagt Distansutbildningen, som delvis har lösts på annat sätt genom att universiteten får högre ersättning per distansstudieplats, är ett resultat av samarbetet. När det gäller tillväxtavtalen är vi många som är väldigt kritiska till hur de har skötts, just att de har skötts via länsstyrelserna. Det är alltså i princip samma män som har suttit med tillväxtavtalen som man ser på alla bilder i Handelskammarens tidning. I en del kommuner som jag har besökt har man på kommunnivå inte känt till innehållet i tillväxtavtalen. Men här pågår hela tiden ett informationsarbete, och det finns kommuner som man bör lyfta fram, t.ex. Katrineholm, där man i dag har lyckats med ett underifrånperspektiv. Där får man t.o.m. in kvinnorna som en del av tillväxten, och man får också in kulturen. Vi i Miljöpartiet tror på kulturell tillväxt. När det gäller penningstöd och avskrivna studielån ska förslag tas fram om stöd till nyckelpersoner som bor eller vill bosätta sig i glesbygd. När det gäller byautvecklingsgrupperna, som ska få finansiell stimulans, handlar det faktiskt om en satsning på 30 miljoner kronor just för bygdeutveckling uppdelat på tre år. Pengarna ska kunna sökas av ideella organisationer, t.ex. byalag, men också av enskilda entreprenörer. Frågan om att utöka användningen av bygdemedel ska också utredas vidare just för att stärka det här underifrånperspektivet som vi alla är så ense om att vi vill ha. Att återföra en del av vattenkraftsinvesteringarna till landsbygden är ett krav som har framförts av båda samarbetspartierna, men vi har liksom inte kommit så speciellt långt där. Men när strukturfondspengarna nu kommer att minska behövs en fond för att ersätta de här insatserna. Målet att kollektivtrafiken ska kunna samordnas i länet kommer en kommitté att arbeta vidare med. Det är lite patetiskt hur det fungerar i dag när transporterna går fram och tillbaka förbi ställen där det skulle kunna gå att samarbeta och att transporterna går tomma tillbaka t.ex. Med den nya datatekniken finns mycket att göra för att samordna distribution och samordna kollektivtrafiken. Sänkta sociala avgifter för småföretagare inom stödområde A, arbetsgivaravgifterna, tycker vi är mumma för framtiden. Vi ser det här bara som en början på sänkningar i hela landet. Sedan har vi gles och landsbygden som ska kretsloppsanpassas. I dag finns det ungefär 4 000 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet, och gemensamt för dessa är att de samlar människor på en viss plats runt aktiviteter som syftar just till att förbättra den lokala miljön. På flera av de här platserna deltar även utvecklingsgrupper aktivt i själva samhällsplaneringen inom ramen för bl.a. kommunernas arbete. De lokala utvecklingsgrupperna har visat sig ha väldigt stor betydelse främst i glesbygds-, landsbygds och skärgårdsområdena. Skärgården får ta del av 0,5 av 10 miljoner. Lokala näringslivsutvecklingen har fått extra medel, men de är inte tillräckliga. Samordningen inom servicesektorn vill vi gärna se en fortsättning på. Analyser och prioriteringar i tillväxtprogrammen ska numera också innehålla ett hållbart utvecklingsperspektiv, och det är inte en minut för tidigt. Sedan har vi kommuner med kraftigt minskade befolkningar som har fått ett kraftfullt ökat stöd. Vi fick också igenom åtskilliga miljarder riktade till just upprustning av vägar på landsbygden, för en levande landsbygd. Affärsrådgivning för kvinnor och affärsrådgivning för invandrare ska få 9 miljoner extra. Vidare blir det utökad användning av bygdemedlen och 3 miljoner kronor för nationellt informationscentrum för samefrågor. Vi kommer naturligtvis att återkomma till att de också i fortsättningen ska få medel. Fru talman! Det som vi inte har fått så speciellt mycket gehör för i förhandlingarna är frågan om riskkapital i glesbygd. I glesbygden fungerar inte lånemarknaden. Bankerna lånar inte ut till investeringar, eftersom marknadsvärdet på fastigheterna är lågt och det inte ger bankerna någon garanti. Det här är en stor broms för utvecklingen. Vi har därför drivit hårt att man ska återskapa en statlig lånegaranti. Regeringen hävdar att man måste förändra i de gamla systemen för att detta ska fungera. Det har därför inte varit möjligt att genomföra några förändringar nu. Nu har vi kommit överens om att regeringen ska lägga fram förslag under 2002, efter det att vi har haft en gemensam arbetsgrupp som bereder frågan. Vi får då se hur det blir med det här. Frågan är ännu inte löst, men vi hoppas att arbetsgruppen som ska tillsättas för att arbeta med lånegarantierna ska kunna skapa ett system som ska kunna bli aktuellt från den Sedan, fru talman, är det frågan om pengar till de lokala utvecklingscentrumen. Här blev det inte tillräckligt mycket. Det blev 20 miljoner för i år, ytterligare 5 miljoner nästa år, 10 miljoner år 2003 och 15 miljoner år 2004. Det behövs mycket mer, därför att i och med att vi i riksdagen fattar beslut om den här propositionen får kooperativen ett utvidgat ansvarsområde. De kommer också att få vara rådgivare till den sociala ekonomins aktörer och också till kreditgarantiföreningarna. Det här är ett extremt utökat arbete, och de har redan i dag svårt att klara sitt arbete. Det behövs åtminstone två årsanställda per centrum. Vi kommer att fortsätta att kräva mer basfinansiering för att kunna utveckla de bitar som vi har skrivit in. Nordiska rådet hade ett seminarium i Finland förra året och tittade då på den nordiska utvecklingen av regionalpolitiken som ser väldigt lika ut. Tyvärr finns det partier i Norge som använder Sverige som exempel för att minska stöden i landet, medan vi i Sverige använder Norge som exempel för att öka stöden i landet. Men situationen ser likadan ut. Vi hade forskare med från alla nordiska länder, och de var rörande eniga om att för att de studerande ska vilja flytta tillbaka efter det att de har varit ute på olika studieorter i Sverige och i världen krävs det en fungerande omsorg för barn, ett fungerande bibliotek, bra teater, tandvård, hela det sociala paketet så att man som familj ska kunna känna sig trygg. Där har vi mycket att hämta in för att stärka hela landet. Vi tror, som sagt var, på kulturell tillväxt. Slutligen, fru talman, vill jag säga att turismen är ett pinsamt eftersatt område i Sverige. Här finns det mycket att hämta in. Fisketurismen ser vi i Miljöpartiet som en framtidsbransch. Det finns med i vår motion som vi framöver lägger fram om regionalpolitiken. I år finns det mer lax i de norrländska vattnen än på mycket länge, och det är glädjande. Det skapar förutsättningar för såväl yrkesfiske som sportfiske. Just fisketurismen har stor potential. Den kan verkligen skapa arbete och liv i bygder som i dag saknar detta. Men då krävs att laxen kan ta sig upp i älvar som tidigare hade lax och att alltmer av fångstkvoterna flyttas norröver.

Fru talman! Jag vill gärna, utan att ta någon djupare polemik med Ewa Larsson, fråga henne lite grann om synen på infrastruktur. Nu är det inte infrastrukturpropositionen som vi diskuterar utan regionalpolitiken, men det hänger ju samman. Ewa Larsson nämnde att hon hoppas att produkter ska förädlas på orten och sedan transporteras från stället där de tillverkas, förädlas osv. På vad ska de transporteras? Förvisso ska vägarna rustas upp osv. Ska det gå på järnväg? Hur mycket ska bensinpriserna, dieselpriserna, höjas? Jag får inte riktigt det allmänna resonemanget att stämma när jag försöker få ett grepp över hur Ewa Larsson egentligen tänker i de här frågorna. Likaså nämnde Ewa Larsson att det ska till mer bidrag. Ändå talar hon om ett underifrånperspektiv. Jag får inte ihop det här riktigt. Det skulle vara intressant att få någon liten fördjupning i alla fall, särskilt när det gäller det här med hur man ska transportera både sig själv som person och varor och produkter.
Fru talman! I all enkelhet kan jag säga att med rätt prispolitik på t.ex. långtradare skulle det inte bli lönsamt att köra iväg virke utanför landet på vägarna, och köra sönder vägarna, och sedan till ett högre pris importera en förädlad produkt. Jag tror att framtiden ligger i att förädla produkten på ort och ställe. Jag tycker att frågeställningen om hur det hänger ihop var lite flummig. Det är klart att infrastrukturen hänger ihop. Om Harald Bergström menar att Miljöpartiet inte vill satsa på motorvägar så tror jag inte att det är motorvägar som gynnar glesbygden i dag. Där pratar vi mer om Stockholm, om storstadsregionerna och deras motorvägar. Vad Miljöpartiet har åstadkommit i budgetförhandlingarna är ju en satsning på kommunikationer som är en av de största sedan lång tid, när det gäller tågen den största sedan 1800-talet. Personligen skulle jag också vilja ha en satsning på kollektivtrafiken i Stockholms stad, så att vi fick en ringled av kollektivtrafik här, men än så länge har jag ingen majoritet i det ärendet. Jag ser absolut ingen motsättning mellan mer bidrag och underifrånperspektiv - tvärtom. För att kunna få en levande glesbygd, för att kunna få byalagen och de kooperativa verksamheterna att fungera, måste vi ge stöd så att de har möjlighet att överleva och utvecklas.
Fru talman! Jag har den motsatta uppfattningen. Vi ska inte ha så mycket stöd utan låt folk utveckla sig själva och behålla det de tjänar och använda det i stället. Stödet är inte för mig den huvudfåra som ger möjlighet till utveckling i landet. När det gäller motorvägar, Ewa Larsson, är det så att det regionala transportnätet och det finmaskiga blodomloppet ute i regionerna, i byarna, socknarna och kommunerna, måste hänga ihop. Jag nämnde motorvägar, och jag gör det igen, för de behövs för att klara av att just ta hand om det som det finmaskiga blodomloppet levererar.
Fru talman! Om Folkpartiet ger oss stöd i att inte bygga motorvägar i Stockholm så kommer det att finnas mer pengar över till det finmaskiga nätet i hela landet. Även i Södermanland är det finmaskiga nätet sönderkört. Vi behöver inte gå ända upp till Norrbotten för att hitta det. När det gäller hur man ser på bidrag och underifrånperspektiv är vi olika partier. Om vi tyckte likadant skulle vi vara samma parti. Jag vill påminna Folkpartiet om att avgiften för att gå på kommunal musik och kulturskola skiljer i landet mellan 0 kr och 1 300 kr. Då kan man fundera över hur stor valfriheten för barnfamiljer som vill ha sina barn i dylik verksamhet är.
Fru talman! En av förutsättningarna för att människor ska växa, regioner ska utvecklas och livskraft ska finnas i alla delar av landet är ju att människor har någon slags egen beslutskraft, att man har självbestämmande. Vad jag förstår har ju Miljöpartiet ställt upp i en samverkan med regeringen omkring den proposition som vi behandlar i dag. Det har man inte gjort när det gäller propositionen Regional samverkan och statlig länsförvaltning, vilken avlämnades samma dag. Där ser jag, som jag sade i mitt anförande, att det går på tvärs mot varandra. Hur kan det komma sig att Miljöpartiet inte har sett till att rycka bort den del som handlar om att man tar ifrån människor beslutskraft i denna proposition?

Fru talman! Samarbetet kring denna proposition möjliggör nu för Eskil Erlandsson att rösta på alla de bra förslag som han själv drog här i talarstolen. När det gäller resultatet av PARK-utredningen har vi från Miljöpartiets sida gått ut med öppen hand och sagt: Samarbeta med oss om en motion på den här propositionen! Här kan vi tillsammans göra något bra av den också. Så där har inte tåget gått.

Herr talman! I dag liksom andra arbetsdagar har många småbarnsföräldrar stressat på morgonen för att hinna lämna barnen på dagis och själva skynda till jobbet. I eftermiddag är det samma procedur igen: lämna jobbet, hämta upp barnen och ta sig hem. Transporter är en del av det moderna vardagslivet. En försenad buss på morgonen spräcker hela tidsschemat. Barnen kommer sent till dagis, och mamma - det är oftast kvinnor som åker kollektivt - kommer för sent till jobbet. Tid spelar allt större roll i människors vardag runt om i Sverige. Man ska hinna med arbete, familj och fritid. Snabba och effektiva transporter blir därför allt viktigare i vardagslivet för moderna människor. Dåligt underhållna vägar och underkapacitet i spårtrafiken innebär problem med tiden. Problem att få tiden att räcka till, bussar som inte går i tid eller som går för sällan, krångliga byten mellan bussar och tåg - alla sådana brister i transportsystemet ställer till problem i vardagslivet. Det är självklart att människor i dag ställer krav på att förbindelserna med omvärlden ständigt förbättras. Det ska vara möjligt att bo på ett ställe och jobba på ett annat. Man ska kunna byta arbetsplats utan att hela familjen ska behöva byta bostad. För näringslivet är situationen liknande. Handeln är tillväxtens källa. Möjligheten att få fram sitt gods snabbt och i rätt tid kan vara avgörande för många av våra företag för att de ska kunna utvecklas, skapa jobb och växa. Om skogsindustrin inte kan få ut virket ur skogen för att vägarna är för dåliga, om man inte kan skicka tungt gods med tåg utmed Västkusten för att kapaciteten på järnvägen är för dålig, går både landet och företagen miste om stora inkomster. Järnvägens konkurrenskraft försvagas i förhållande till vägtransporterna. Så hänger allt ihop - vardagslivet för människor i det moderna samhället, möjligheterna för företag att växa och utvecklas, möjligheterna för hela landet att leva och möjligheterna att bygga ett ekologiskt uthålligt samhälle. I alla dessa sammanhang är transportpolitiken viktig och ibland rent av avgörande. Ett väl fungerande transportsystem är av avgörande betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen. Det är en förutsättning för fortsatt god välfärd i hela landet. I går presenterade jag regeringens förslag på hur vi ska kunna förbättra Sveriges infrastruktur i propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Det är en proposition som många längtat efter. De svenska transportsystemen står sig vid en internationell jämförelse väl. Men samtidigt vet vi att det finns många brister. I många delar av landet, såväl i storstäderna som i övriga Sverige, har underhållet och utbyggnaden av vägar och järnvägar blivit eftersatt under en följd av år. Regeringen lägger nu fram en proposition för riksdagen som innebär en avsevärd höjning av ambitionsnivån när det gäller infrastrukturen. Det gäller både våra målsättningar och de ekonomiska ramarna. När det gäller de transportpolitiska målen är den största förändringen att vi föreslår ett nytt jämställdhetsmål. Vi vet sedan gammalt hur mansdominerad transportpolitiken är när det gäller beslutsfattande och planering. Vi vet också att män och kvinnor ser olika på transportfrågorna. Kvinnor använder t.ex. kollektivtrafiken mycket mer än män. Transportsystemet ska vara till för alla. Därför tror jag att man behöver tänka om i hela sektorn. Att införa ett nytt transportpolitiskt mål är ett steg i den riktningen. När det gäller den ekonomiska ramen sträcker sig planeringen in i nästa decennium. Men vi vill inte skjuta de nödvändiga satsningarna för långt fram i tiden. Vi vill inte sitta och vänta på 2004. Vi vill kunna göra insatser redan nu. Därför föreslår vi en ökad satsning på infrastrukturen redan under perioden 12 miljarder kronor i ökade resurser ska avsättas för åtgärder redan under dessa år. Det är helt enkelt ett framtungt förslag. Redan nästa år kommer de resurserna att märkas. Vi kan börja bygga bort flaskhalsar i järnvägssystemet. Vi kan börja satsa på att få bort köerna på vägarna. Vi kan börja fylla igen alla gropar. Det är stort och smått. Åtgärdslistan är lång. Vi kommer inte att kunna klara av allt redan nästa år. Men vi kommer i och med de resurser som vi nu föreslår att redan då kunna se resultatet i verkligheten. Herr talman! Detta om närtidssatsningarna. Hur ser det då ut på längre sikt? Regeringen föreslår att den långsiktiga planeringsramen för perioden 2004 2015 ska uppgå till 364 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Det är mer än vad vi någonsin tidigare har anslagit till infrastrukturen. Men det är väl använda pengar. Vi behöver göra de här stora insatserna för tillväxtens skull, för den regionala utvecklingens skull, för trafiksäkerhetens skull och inte minst för miljöns skull. Mot bakgrund av de stora behov som finns när det gäller underhållet av väg och järnvägsnätet anser regeringen att de uppgifterna ska prioriteras. Vi vill avsätta 150 miljarder för att bevara och säkerställa väg och järnvägsnätet. Av dessa vill vi att 87 miljarder kronor går till drift och underhåll av de statliga vägarna. Men utöver det vill vi också avsätta 17 miljarder kronor i en särskild satsning för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion av våra vägar. När det gäller järnvägen vill vi avsätta 38 miljarder kronor för drift och underhåll. Det är återigen en viktig bit. En stor del av det svenska vägnätet är byggt på 50 och 60-talet. Det är inte bara det att det börjar bli gammalt. Det är dessutom så att det inte är byggt för de tunga transporter som nu går på våra vägar. Därför har vi kunnat se hur de slits allt fortare. Uppemot 15 % av det statliga vägnätet måste nuförtiden stängas av vid tjällossning. Det är förstås inte acceptabelt. 2004-2015. Av dessa avsätts 39 miljarder kronor till satsningar i det nationella vägnätet. Det handlar om allt från nya motorvägar till breddning av befintliga vägar och trafiksäkerhetsåtgärder över hela landet. Resterande 30 miljarder kronor avsätts till den regionala planeringsramen. Här det fråga om insatser för länsvägarna. Det finns också som tidigare bidrag till kollektivtrafik, kommunala flygplatser och kajanläggningar. Det finns bidrag till kommunerna för förbättrad miljö och trafiksäkerhet och bidrag för att öka tillgängligheten för funktionshindrade i transportsystemet. Låt mig när vi är inne på frågan om de regionala planeringsramarna ta upp en angränsande sak. Mycket talar för att vi nu är på väg att gå från massarbetslöshet till arbetskraftsbrist. Ett sätt att minska riskerna för arbetskraftsbrist är att vidta åtgärder för att vidga de regionala arbetsmarknaderna. Med strategiska investeringar i vägar och järnvägar kan pendlingsområden utvidgas. Näringslivet får därigenom möjlighet att söka rätt kompetens inom ett större befolkningsunderlag. Omvänt får den enskilde individen en möjlighet att bo kvar i hemorten och behöver inte flytta för att få ett jobb. Svealandsbanan är ett bra exempel på en infrastrukturinvestering som förstorat arbetsmarknaden för människor och företag i regionen och fungerar som en motor för tillväxten. Öresundsbron, där tågtrafiken nu överträffar alla prognoser, kommer att spela samma roll i Skåneregionen. Låt mig i det sammanhanget nämna det nya investeringsbidrag som vi nu kommer att inrätta för att stödja investeringar i spårfordon. Det gäller t.ex. lok och vagnar i regional tågtrafik. Vi har avsatt 4,5 miljarder kronor för ett sådant investeringsstöd. Jag tror att det kan bli en viktig del i strategin för att stärka den regionala tågtrafiken och därmed vidga arbetsmarknadsregionerna. Herr talman! Infrastrukturpropositionen är ett viktigt steg i riktningen mot ett långsiktigt hållbart transportsystem. Den stora satsningen på järnväg är en viktig del i det. Hela tanken är att vi måste öka järnvägens konkurrenskraft när det gäller både godstrafik och persontrafik för att på det sättet få ned utsläppen och öka säkerheten på vägarna. I dag är vägtransporterna det helt dominerande trafikslaget för såväl persontransporter som godstransporter. Mer än 80 % av resandet sker med personbil, och buss och över 40 % av godstransporterna sker med lastbil. Vi måste försöka förändra det. Jag vill påstå att det inte är omöjligt. Faktum är att tågresandet har ökat kraftigt. Vi åker i dag mer tåg är någonsin. Regeringen vill avsätta 100 miljoner för järnvägsinvesteringar. Inom den ramen kan vi redan nu nämna objekt som måste rymmas. Det är färdigställandet av järnvägstunneln genom Hallandsåsen, en del av kostnaderna för byggandet av Citytunneln i De är de investeringar som regeringen nämner i propositionen. Men som vi känner till finns det många fler projekt som väntar på att bli genomförda. Med en så stor planeringsram finns det nu större möjlighet än någonsin att driva fram projekt när det gäller järnväg i de nationella planerna. Herr talman! Det finns mycket mer att säga om infrastrukturpropositionen. Vi tar t.ex. ett initiativ för att tillsammans med näringslivet utveckla ny teknik både i fordon och längs med vägarna för att se till att Sverige kan ligga i framkant också i det avseendet. Det gäller t.ex. att använda ny teknik för att öka trafiksäkerheten och minska utsläppen. Jag ska nu runda av min inledning av debatten med att säga något som är en passning till dem som nu få ordet. Jag följde kommentarerna noga i går. Jag blir inte så imponerad av det jag hittills har sett och hört av era kommentarer, om jag ska uttrycka mig försiktigt. Centern och Kristdemokraterna tror att satsningarna kommer långt fram i tiden, trots att profilen är framtung. Moderaterna i Västsverige tror att vi vill ha vägavgifter, trots att det inte finns några sådana förslag. Bo Lundgren påstår att man inte kan göra några nya investeringar förrän 2004, trots att både Vägverket och Banverket redogjort för en lång rad projekt som kan påbörjas. Tankarna går till uttrycket Surt, sa räven! Detta är bara några axplock. Det kanske blir en bättre debatt i dag än den som jag upplevde i går. Jag har bara några medskick till den. Vad vi nu kommer att höra från de flesta partier är regn av överbud. Trots att vi nu gör den största satsningen i modern tid på svensk infrastruktur kommer många av er att gå upp och kräva mer. Gott så. Det är en del av den politiska debatten. I dag föreslår jag 364 miljarder. Jag kunde ha sagt 400 miljarder. Jag kunde faktiskt ha sagt 1 000 miljarder, och några av er hade ändå ropat på mer. Regeringen kunde ha lagt hela statsbudgeten på vägar och järnvägar, och några av er hade säkert ropat: För lite, för lite. Gott så. Men jag har en varning på vägen. Akta er så att ni inte tappar trovärdigheten totalt. Jag har redan mött människor som oroligt frågat om vi verkligen har råd med allt detta när det internationella konjunkturläget blivit så osäkert. Det är en berättigad fråga. Jag har svarat att den satsning som vi gör de kommande åren tas av statens ganska stora överskott. De lån vi tar upp är en liten del av den totala summan. Vi skulle aldrig lägga ut mer pengar än vad Sveriges ekonomi tål, inte ens på aldrig så nödvändiga investeringar i vägar och järnvägar. Min varning är: Ta inte i för mycket i era överbud. Människor kommer inte att tro på er. Gör de det kommer många att med rätta undra om det verkligen är seriösa bud som ni kommer med. Det är en berättigad fråga om vi ha råd att satsa på den här sektorn. Man kan också vända på det. Har vi råd att inte satsa på transportpolitiken? Min slutsats är att vi måste vara beredda att satsa mycket och långsiktigt på infrastrukturen. Det gör vi nu. Jag vill tacka Vänsterpartiet för ett gott och konstruktivt samarbete för att ta fram denna på många sätt historiska proposition. Det var många som trodde att vi inte skulle klara detta. Nu står vi här med ett förslag som vi är överens om. Vi kan genom infrastrukturpolitiken öka Sveriges tillväxtmöjligheter och göra det möjligt för både människor och företag att växa över hela Sverige. Vi kan göra människors vardagssituation både för kvinnor och för män en smula bättre. Vi kan förbättra miljön och minska utsläppen. Vi kan öka trafiksäkerheten och minska antalet döda och skadade i trafiken. Vi kan steg för steg göra Sverige mer långsiktigt hållbart.